Herr talman! I stort kan jag hålla med om det Sven Gösta Signell har sagt om den otydlighet som finns i trafikutskottets betänkande om infrastrukturen. Det är litet knepigt att regeringen kommer tillbaka. Under Utskottet skriver man: ''Regeringen anser att utbyggnaden av trafiksystemet måste ses i ett sammanhang.'' Det är beträffande den samsynen som jag tycker det här betänkandet brister. Trots kritik till Kommunikationsdepartementet för brister i hanteringen av infrastrukturen och trots att vi har krävt att man skall utreda och analysera de beslut vi har fattat, kommer man tillbaka i den här delen och talar om vilka pengar som skall gå till infrastruktursatsningen. Men till vilka projekt pengarna skall gå är man dålig på att tala om. Man talar om att man satsar på nya vägar. Men går man tillbaka till våren 1993 och tittar på det beslut vi fattade om de 100 miljarderna som skulle fördelas under en tioårsperiod finner vi att olika vägsträckor eller järnvägssträckor inte fick hela summan. De fick vissa procentsatser. Det gör ju att det blir en obegriplighet som är nästan makalös. Vissa vägsträckor började man bygga mitt på eller också började man bygga vägen i olika delar. Men helheten får man inte. Därför hade det varit bättre att satsa på vissa områden och gjort hela vägarna färdiga. Nu har vi trots allt, som Sven-Gösta Signell sade, kunnat justera vissa delar i utskottet genom att vi har fått den här skrivningen. Men mycket stora brister finns fortfarande kvar. Det är faktiskt att beklaga att det är så få som egentligen vet vilka satsningar som kommer att göras, på vilka vägar det kommer att satsas och på vilka järnvägssträckor det kommer att satsas. Detta går inte att få en helhetsbild av. Det tycker jag faktiskt är en brist. Regeringen borde på något sätt ha kommit tillbaka och talat om vilka områden det är fråga om. Det blir också en omöjlighet för utskottet att kunna göra en uppföljning eller för oss som sitter i trafikutskottet att svara på förfrågan om vilka vägar det handlar om, vilka satsningar som skall göras. Tyvärr har det väl också ingått regionalpolitik i en del av det här. Det blir litet knepigt att en del av det som ligger under trafikutskottet lika gärna kan betraktas som regionalpolitik, och då behandlas det i arbetsmarknadsutskottet. Den här samsynen borde man också komma till rätta med. Man borde veta vad de här pengarna går till. Nu är det ju för sent att få någon redogörelse för hur man tänkt sig framtiden. Men jag hoppas att det någon gång kan redovisas på ett öppet sätt vart de här pengarna har tagit vägen och om det har varit riktiga satsningar. För vissa delar som man har gjort beräkningar har man helt enkelt räknat fel. Den trafikökning på vissa områden som man satsar pengar på i dag kommer inte att ske. Men vi har redan beslutat att det skall vara motorvägsstandard på vissa områden där trafikökningarna som det ser ut i dag inte kommer att infrias. Men också de beräkningar man gör om utökningar av trafiken är ganska dåligt analyserade. Är det här relevant? Kommer trafikströmningarna i vissa områden att öka på samma sätt som man tror? Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den meningsyttring som jag har fogat till detta betänkande.

Herr talman! Vi behandlar nu regeringens skrivelse om investeringsplaner för infrastrukturen. Det här är egentligen en uppföljning av riksdagens tidigare beslut i ärendet. Riksdagen har behandlat den här frågan mycket ingående i ett tidigare skede. Jag tänkte därför framför allt hålla mig till de eventuella skillnader som finns och de klarlägganden som krävs samt kommentera reservationerna till betänkandet och till viss del tidigare inlägg. Herr talman! Man bör ha klart för sig att det här bara är en skrivelse och egentligen ingenting som grundar sig på ett krav på regeringen att den måste gå till riksdagen med den här typen av redogörelser. Man bör nog se det som en delvis ödmjuk gest gentemot riksdagen att frivilligt lägga fram en sådan här typ av skrivelse. I och för sig finns det inga direkt oväntade besked i skrivelsen. De ca 100 miljarder som regeringen har föreslagit och riksdagen beslutat om våren 1993 ligger fast. Utskottet delar också bedömningen i stort i regeringens redovisning. Utskottet har dock vissa klargöranden. När det gäller målstandarden på vägarna -- det var Sven-Gösta Signell inne på -- har utskottet gjort ett tillkännagivande där det handlar om att regeringen och Vägverket har gjort olika bedömningar av målstandarden på E 20 Göteborg--Örebro och E 4, sträckan mellan Gävle och Sundsvall. Även om orsaken till de olika bedömningarna troligen är vilken tidsperiod man avser, slår utskottet fast att det är Vägverkets bedömning av målstandard som skall gälla. Herr talman! Socialdemokraternas reservation nr 1 framför kritik mot att redovisningen inte är fullständig. Då bör man komma ihåg att den här redovisningen över huvud taget inte hade behövt lämnas. Redovisningen är utifrån det konstaterandet med råge tillräcklig. När det gäller socialdemokraternas reservation nr 3 om länstrafikanläggningar och Blekinge kustbana bör man känna sig ganska lugn när man läser det som utskottet skriver vad gäller detta: ''Utskottet förutsätter att regeringen när den fördelar dessa medel kommer att beakta att den beslutade upprustningen av kustbanan kan genomföras.'' Nydemokraternas reservation behöver jag inte kommentera, eftersom ingen från Ny demokrati har haft anledning att känna sig kallad till kammaren i dag vad det verkar. Men när det gäller Vänsterpartiets meningsyttring, där man framför att det inte finns tillräckligt beslutsunderlag vad gäller bl.a. kretsloppsanpassade avvägningar, tycker jag att man bör komma ihåg att underlaget för infrastruktursatsningarna och det fortsatta arbete som har utförts av Vägverket, Banverket, länsstyrelsen, m.fl. faktiskt på ett helt annat sätt än tidigare har belyst många av de här frågeställningarna, bl.a. den här. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jan Sandberg sade att regeringen inte hade behövt lägga fram denna skrivelse, utan att det är ren välvilja av regeringen. Det var väldigt snällt. Men jag kunde ha besparats besväret att skriva motioner om detta, vilket jag gjort i och med att jag tyckte att skrivelsen var så dålig.

Herr talman! En väl utbyggd infrastruktur är en viktig förutsättning för att olika delar av Sydsverige skall kunna samverka och utvecklas på ett positivt sätt. Skåne utgör geografiskt och transportmässigt Sveriges port ut till Europa. Redan i dag går 80 % av lastbilsgodset och praktiskt taget allt järnvägsgods till Danmark och kontinenten över de skånska hamnarna. Betydande del av landets tillväxtföretag finns också lokaliserade i Skåne. Jordbruk och livsmedelsindustrin har i delar av regionen en betydande omfattning. Det är också uppenbart att den snabbaste samhällsutvecklingen i Europa under de närmaste årtiondena kommer att ske i Östeuropa. Stor vikt måste därför läggas vid trafikens infrastruktur i sydöstligaste Sverige. E 22 från Karlskrona via Kristianstad till Malmö har mycket stor betydelse för transporterna i de södra delarna av landet, och det är synnerligen viktigt att standarden på framför allt E 22 höjs. Den långväga trafiken till och från Skåne utnyttjar framför allt E 22. Riksdagens tidigare beslut avseende det nationella vägnätet innebar att E 22 I regeringens skrivelse, som nu behandlas, ger man ett annat besked, nämligen att standarden på den viktiga pulsådern E 22 skulle bli betydligt lägre. Vi anser inte att detta står i överensstämmelse med vare sig behov eller tidigare beslut, vilket vi också framfört i vår motion T60. Man måste garantera tidigare utlovad utbyggnad av hela väg E 22 till motorväg. E 22 mellan Malmö och Karlskrona är belastad med stora trafikmängder, även ställt i relation till andra nationella stråk. Det är därför motiverat bara av det skälet att hela sträckan byggs ut under planperioden. Jag finner i utskottets betänkande att man gjort ett ambitiöst försök att tillmötesgå våra krav. Trots något glidande skrivningar tolkar jag ändå trafikutskottet positivt. Jag vill speciellt läsa in följande i protokollet: ''Sammanfattningsvis anser utskottet att riksdagsbeslutet våren 1993 skall ligga fast. Det betyder att den av Vägverket angivna målstandarden kan uppnås''. Jag noterar också med tillfredsställelse att riksdagen skall ge regeringen till känna vad som sägs om bl.a. E 22. I allt väsentligt skulle då vår motion T60 vara tillgodosedd. Med det hoppas vi att E 22 blir utbyggd till motorvägsstandard under innevarande planperiod. Blekinge kustbana är en annan viktig trafikled som binder samman de olika regionerna i södra Sverige. Också här har regeringen dragit ner på ambitionsnivån. Vi ser det som mycket viktigt att man fullföljer regeringsbeslutet från 1990, vilket innebär en sammanlagd investeringsram i särskild ordning avseende Blekinge kustbana på 150 miljoner i 1990 års penningvärde. Detta framförs också i den socialdemokratiska reservationen nr 3, vilken jag kommer att rösta för.

Herr talman! Jag vill med utgångspunkt från den flerpartimotion, T64, i vilken jag står som första namn poängtera vikten av infrastrukturella satsningar avseende kommunikationsområdet i Det föreligger ett stort investeringsbehov i Blekinge när det gäller väg, järnväg och flyg. Dessa investeringar har mycket stor betydelse för att åstadkomma ökad ekonomisk tillväxt i länet och därmed skapa förutsättningar för ökat företagande och nya riktiga jobb. Det är därför angeläget att regeringen tar hänsyn till dessa förhållanden. De planerade infrastrukturinvesteringarna under perioden 1994--2003 uppgår endast till ca 700 av det totala investeringsutrymmet. I jämförelese med den andel som befolkningen i länet utgör av riket bör mer än en fördubbling komma länet till del. En ytterligare satsning på länets infrastruktur i detta avseende är enligt min mening helt i enlighet med regeringens målsättning att genom tillväxtbefrämjande åtgärder återskapa hela Sverige som tillväxt och företagarnation. Det är ju utan tvekan på det viset att länet ugör porten mot framför allt östra delen av Europa. Vi har redan färjeförbindelse med såväl Polen som Baltikum. Det är också i anslutning till en kommande Öresundsbro mycket viktigt att förbättra väg och järnvägsförbindelser mot sydvästra Sverige. Jag förutsätter att regeringen i enlighet med utskottets uppfattning tar hänsyn till detta i samband med fördelningen av ytterligare medel på sammanlagt 2,8 miljarder kronor. Jag förutsätter givetvis med hänsyn till den positiva skrivning som utskottsmajoriteten står bakom att yrkande 2 i vår motion avseende Blekinge kustbana då blir helt tillgodosedd. Jag förutsätter vidare att regeringen för att stå bakom sin egen devis att hela Sverige skall leva och för att återskapa Sverige som en tillväxt och företagarnation vid fördelningen av dessa medel skapar ekonomiska förutsättningar för att uppföra en ny bro över Möcklösund. På så sätt frigörs medel för väg och järnvägsinvesteringar som är direkt relaterade till möjligheten för olika företag att kunna utvecklas inom länet, och samtidigt ökar förutsättningarna för tillväxt inom turismen. Jag är besviken på regeringens och även utskottets njugga inställning till Vägverkets förslag att riksväg 27/30 skall ingå i det nationella stamvägnätet. Jag anser att både utskottet och regeringen ger helt felaktiga signaler till vår omvärld genom att inte lyssna på Vägverket i detta avseende. Utskottet har ju inte ens bemödat sig att kommentera uppgifterna i vår motion i denna del. För utvecklingen i sydöstra Sverige är denna åtgärd synnerligen viktig. Den är tillväxtbefrämjande. Den ger direkt en signal om att vårt område utgör porten till östra Europa, och den förstärker också den ståndpunkt som utredningen TEM Scandinavia har kommit fram till. TEM står för Trans European Motorway. Det är en vägförbindelse mellan Oslo och Aten som avses. Jag vill ånyo även i detta sammanhang framhålla att det i direkt anslutning till vägsträckan Ronneby--Borås finns färjeförbindelse med Polen. Med hänsyn till den positiva syn som projektet TEM Scandinavia mötts av inte minst i Polen skapar ställningstagandet från regering och utskott osäkerhet. Det påverkar i sin tur handelsutvecklingen. Jag förutsätter att regeringen efter en förnyad framställning från Vägverket snabbt prövar frågan på nytt och ger klartecken till denna komplettering av stamvägnätet och avstår därmed från att yrka bifall till motionen i denna del.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att detta är ett i huvudsak positivt utskottsutlåtande som till största delen går på den linje jag hoppades på i en interpellationsdebatt med kommunikationsministern den 8 maj 1992, dvs. för litet drygt två år sedan. Det jag då hoppades på var att vi skulle få pengar till kollektivtrafiksatsningarna först, oberoende av hur det gick med de mycket mer kontroversiella vägprojekten. Det är lätt att vara efterklok. Men jag skulle ändå gärna vilja höra om Rune Thorén kan hålla med mig om att det var synd att vi inte fick loss dessa pengar långt tidigare. Då hade investeringarna varit i fullt sving nu, när de ur konjuktursynpunkt hade behövts allra mest. Det skulle troligen också blivit billigare. Nu skall ju de 1,6 miljarderna betalas ut -- och jag citerar ur utlåtandet -- ''i takt med att fördelningsansvarig mottagare fattar beslut om objektets genomförande i nästföljande års investeringsplan.'' Jag skulle gärna vilja fråga Rune Thorén, som rimligen vet mer än jag om själva genomförandet, när han bedömer att dessa investeringar kan komma i gång, och kanske också när Rune Thorén tror att de kan vara genomförda. Den här Göteborgsöverenskommelsen innehåller drygt 7 miljarder i vägprojekt. miljarder. Vi vänsterpartister anser att det är en alldeles orimlig fördelning. Skall vi få en omfördelning av trafiken så att fler åker kollektivt och färre åker bil -- och jag tror att vi är eniga om det, åtminstone Rune Thorén och jag -- måste vi se till att kollektivtrafiken byggs ut så att den relativt sett blir både billigare, snabbare och bekvämare jämfört med biltrafiken och jämfört med dagsläget. Med den här den fördelningen av investeringarna får vi inte en sådan omfördelning till stånd. Biltrafiken beräknas i år kosta samhället minst 10 miljarder kronor mer än vad den drar in till samhället, till stat och kommun, i form av skatter och avgifter. Det här underskottet gäller i allt väsentligt storstäderna. Det är alltså där de stora underskotten finns. Det är alldeles orimligt att i det läget ytterligare subventionera biltrafiken i storstäderna med en enda krona. Vi måste betala för detta själva. Jag är säker på att Rune Thorén har precis lika stora problem med att få Per-Ola Eriksson och andra norrbottningar i hans parti att betala för vår biltrafik i Göteborg som jag har att övertyga Karl Erik Persson om att han skall vara med och betala för våra investeringar. Därför måste vi i Göteborg och övriga storstäder få rätt att inte bara ta ut vägavgifter och bilavgifter utan också att investera de pengar vi får in på det sättet i kollektivtrafiken. Jag skulle vilja höra om Rune Thorén är beredd att, åtminstone långsiktigt, medverka till att vi vidgar det kommunala självstyret på det här sättet och att vi får möjligheter att föra en sådan trafikpolitisk fördelningspolitik. Det blir många frågor till Rune Thorén, och jag har ytterligare en fråga. Utskottet skriver att dessa statliga bidrag bör betalas ut under alla förhållanden utan andra förbehåll än dem som anges i överenskommelsen. Vi vet ju att detta delvis handlar om kontroversiella projekt. Det är alldeles tydligt när det gäller vägtullarna. Man behöver bara läsa handlingarna för att inse att detta kommer att bli problematiskt. Om nu inte väginvesteringarna kan finansieras eller om de av andra skäl inte kommer till stånd kan kommunerna då bli skyldiga att betala tillbaks de 1,6 miljarder som vi beslutar om i dag? Jag har hört glunkas om att det finns sådana farhågor bland en del av de kommunpolitiker som varit med om överenskommelsen. Det kan innebära en broms för att dessa investeringar genomförs ens i den takt som anges i utskottsutlåtandet. Med detta vill jag yrka bifall till Karl-Erik Perssons meningsyttring i betänkandet.
Herr talman! I det här betänkandet föreligger det en mycket stor enighet. Det är ganska roligt att vara talesman för utskottet i just det betänkandet. När det gäller de övriga har vi varit litet oeniga, men här är det faktiskt en enighet inte bara hos dem som står bakom utskottets betänkande utan också egentligen hos reservanterna. Av någon anledning är inte Ny demokrati här, men läser man deras reservation ser man att det egentligen inte finns så stora meningsmotsättningar. Vi hörde ju också Vänsterns representant Johan Lönnroth säga att detta egentligen är ett bra utskottsutlåtande, som han uttryckte det. Jag kan hålla med om att det inte finns så stora motsättningar. En motsättning som har funnits inte minst på det lokala planet har rört biltullarna. Flera motionärer från olika partier har också tagit upp detta. Johan Lönnroth säger bl.a. också att vi fortfarande borde försöka att finna ett system för att finansiera med biltullar. Utskottet anser att vi skall låta utredningsmannen som skall titta på hur man skall klara av ett eventuellt biltullsystem i Stockholm och Göteborg fortsätta. Det gäller kanske att finna en kärna närmare Göteborg. Det var ju också, om jag minns rätt, vad Riksrevisionsverket tyckte. Ett biltullsystem var inte bara till för att finansiera. Det skulle mer vara till för att styra trafiken. Det finns möjlighet att titta på det också. Men förutsättningen är ju att de lokala och regionala representanterna är överens om detta med staten, dvs. den man som nu sätter sig för att titta på detta. Jag tror att det finns goda förutsättningar för det. Utskottet pekar också på att det nu finns möjlighet att diskutera omfattningen av dessa vägprojekt. Även där har det funnits kritik på det lokala och regionala planet. Det kan hända att man kommer att finna andra finansieringsformer. Jag har i dag läst en del utredningar från Göteborgsregionen där de också pekar på möjligheten att finansiera detta via t.ex. exploateringsavtal. Det skall ju bl.a. byggas några tunnlar. Ovanför dessa tunnlar finns det möjligheter för en byggare att finna andra verksamheter och på det sättet också svara för själva tunnelbygget. Om man inte får fram tillräckligt med pengar blir det inte heller det antal vägbyggen som det är tänkt i överenskommelsen. I det här fallet gäller det 9 miljarder totalt och ca 7,5 miljarder kronor till den här typen av vägbyggen. Detta får man klara av på den lokala och regionala nivån. Det är inget som vi i riksdagen lägger oss i. Jag hälsar med tillfredsställelse att vi har lyckats nå enighet i utskottet i denna fråga. Jag tror att de flesta från Göteborgsregionen tycker detsamma. Bekymren att försöka lösa finansieringen av vissa vägbyggen finns kvar. Om man inte klarar av allt får man rätta mun efter matsäcken. Det är ju inte något ovanligt för oss här. Herr talman! Jag har anmält mig för att tala i tio minuter.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 Jag tänker inte delta i den följande debatten utan är här uppe för sista gången för det här året. Såväl ordföranden som vice ordföranden i vårt utskott lämnar det. Jag och flera utskottsledamöter var i går på en trivsam tillställning. Då var det många som talade och sade mycket väl valda ord till såväl herr ordföranden som till vice ordföranden. Jag väntade med det till i dag för att få det till protokollet. Jag vill uttrycka ett tack. Jag börjar inte med presidiet utan med Sten-Ove och Hugo. De är kanske inte här just nu, men jag vill tacka för ett mycket gott kamratskap. Herr talman! Sedan tar jag det i den ordning som jag har lärt mig är sedvänja här i kammaren. Man börjar alltid med den som har varit här längst. I det här fallet är det Rolf Clarkson, som kom in i riksdagen 1969. Jag vill framföra ett varmt tack till dig Rolf. Jag vill fästa uppmärksamheten på vad Rolf har betytt för fyrklövergruppen. Rolf Clarkson har varje tisdag och torsdag lett denna grupp. Det är fyra partiers viljor som man skall försöka balansera fram till en enighet utan att lägga sig i respektive partiers program. Rolf Clarkson har klarat det tack vare sitt sätt. Han har haft humor och kunnat leda detta arbete. Ibland har han pratat om helt andra saker, och vi har förstått varför. Det har nämligen fått oss på andra tankar, och så har vi ändå kunnat bli eniga. Jag vill framföra ett varmt tack till Rolf Clarkson för det sätt på vilket han har lett vår fyrklövergrupp och för det innehåll som den har fått utöver det politiska, som gör att man kommer att minnas dessa dagar på ett mycket trevligt sätt. Detsamma vill jag säga till Sven-Gösta Signell, vår ordförande. Liksom Rolf Clarkson är han en duktig politiker. Han har också klarat detta att läsa mellan raderna. Det har jag värdesatt, och det vet jag att mina utskottskamrater också har gjort. Han har klarat av dels en fyrklövergrupp, dels sina egna partikamrater och Vänstern men dessutom också Ny demokrati. Det har han gjort på samma briljanta sätt, med humorn som vapen. Han har lotsat oss fram på ett utmärkt sätt. Jag kommer att minnas åren med Sven-Gösta Signell och Rolf Clarkson på ett mycket härligt sätt. Jag vill för kammarens protokoll uttala ett varmt tack till två företrädare för olika partier och olika block, för det sätt på vilket de har skött sina uppdrag, som gör att det känns litet extra. Varmt tack!
Herr talman! Efter detta uttryck för den bedövande enigheten känns det litet svårt att sätta i gång någon starkare polemik. Jag vill ändå konstatera att Rune Thorén faktiskt inte svarade på särskilt många av mina frågor. Jag skall nöja mig med att upprepa två av dem, som är viktiga och som jag tror att ganska många kommunpolitiker i Göteborg vill ha ett besked om. Den första frågan är: Finns det någon som helst risk för att kommunerna tvingas återbetala dessa pengar om inte vägprojekten kan genomföras? Den andra frågan är: När tror Rune Thorén att investeringarna kan genomföras? Kan Rune Thorén garantera att det nu så snabbt som det någonsin går är möjligt att få i gång kollektivtrafikinvesteringarna?
Herr talman! Förlåt mig, Johan Lönnroth. Det var ingen oartighet från min sida. Jag glömde att svara på samtliga frågor. Jag tycker att det framgår ganska klart av utskottets betänkande att pengarna skall utbetalas. Det är riktigt som Johan Lönnroth säger, att det har funnits en viss oro både i Göteborg och i regionen för att man skulle bli återbetalningsskyldig. Pengarna skall betalas ut och de skall gå till kollektivtrafiken. Det sägs i betänkandet att det skall ske under förutsättning att man är överens om avtalet. Om det visar sig att man inte kan bygga vägarna därför att det inte finns några vägtullar och man inte får fram några pengar, då blir det inget byggt. Jag förutsätter att man då är överens om det. Det kan inte finnas några som helst risker. I vilken takt kollektivtrafiksatsningarna kan göras kan jag inte säga. Jag vet att det finns några projekt som ligger och väntar på start i Göteborg och Göteborgsregionen, så fort det är klart med utbetalningen. Det är möjligt att det tar längre tid med vissa projekt. Det har jag ingen kunskap om, eftersom jag inte längre sitter med i styrelserna för Det finns vissa projekt som man är beredd att köra i gång med omgående när det gäller kollektivtrafiken. Man bara väntar på beslutet i dag.
Herr talman! Jag skall avsluta med att uttrycka en förhoppning om att Rune Thorén under de fortsatta diskussionerna med bl.a. mig och vänsterpartisterna i Göteborg kommer överens om att stryka en del av biltrafikinvesteringarna, så att vi i framtiden i stället kan använda pengarna mycket bättre, nämligen till ytterligare anslag till kollektivtrafiken.
Herr talman! Bl.a. i dagens tidningar står det att man just nu håller på och prövar vissa objekt, både i Göteborgsregionen och i stadstrafiken. Det gäller bl.a. ett gammalt förslag som jag en gång har väckt, om en tunnel under Göteborg. Det förslaget har man nu tagit fram och tittat på. Likaså är Götalandsbanan ett stort projekt, som är viktigt för Göteborg och Göteborgsregionen. Det tittar man också på. Nog finns det att satsa på när det gäller kollektivtrafik. Det är viktigt för oss alla att försöka få fram mer pengar så småningom till det.

Herr talman! På talarlistan stod Jarl Landers namn. Jag tror nog att det skall gå bra ändå, för Jarl Lander och jag tycker ungefär likadant i frågan om Arlandabanan. Som boende i denna region har jag följt denna fråga i ett antal år. Den börjar bli en följetong. Det finns en sak som är bra i detta betänkande. Det är att vi nu återigen i riksdagen skall besluta om en utbyggnad av en järnväg ut till Arlanda flygplats. Det har verkligen varit sju sorger och åtta bedrövelser innan regeringen har kommit så långt. Jag skall inte gå in på alla de olika turer som har varit. Jag vill här varna för den typ av trafikutbyggnad som vi nu kommer att ta ställning till. Vi har tidigare diskuterat monopol. Ett ärende som behandlades tidigare i dag handlade om monopol när det gäller bilprovningen. Det sades att det var eländigt att det hade hållit i 30 år. Här skall vi nu fatta beslut om ett monopol, visserligen privat, som skall garanteras i 55 år. Skulle det vara bättre? Inte bara det att det blir ett monopol, det riskerar dessutom att slå sönder den kollektivtrafik som vi är på väg att bygga upp i den tättbefolkade Mälarregionen. Det var meningen att Arlandabanan skulle vara en integrerad del i det långsiktiga infrastruktursystem som vi behöver i regionen. Det är viktigt att vi förbättrar miljön. Vi behöver också öka framkomligheten och minska restiderna, inte minst med tanke på den gemensamma arbetsmarknaden i regionen. Ärendet om Arlandabanan är på något sätt ytterligare ett exempel på regeringens ideologiskt betingade privatiseringspolitik. Man har länge försökt att hitta möjligheter att privatfinansiera hela Arlandabanan. Det har inte gått. Det har inte visat sig kunna bli företagsekonomiskt lönsamt. Därför har man inte heller kunnat hitta något privat företag som har velat satsa. Man har då presenterat olika förslag. Det förslag som nu ligger på bordet innebär att den del av Arlandabanan som är minst olönsam, sträckan Rosersberg--Arlanda, skall byggas av ett privat bolag. Resten skall vi betala gemensamt via Banverket, dvs. staten skall betala den mer olönsamma delen. Det kommer att kosta Banverket ungefär 3,3 miljarder. Det kommer att innebära att vi samtidigt ger ett privat åkeri alla de inkomster som kan bli från den tågtrafik som kommer att kunna köra på den mest lönsamma bandelen i vårt land. Det skall bli ett privat monopol på trafiken mellan Stockholms central och Dessutom framställer regeringen det som att samfinansieringen av Arlandabaneprojektet skall ge en stor ekonomisk vinst för staten. Det förutsätter att man har ett enormt förtroende för regeringen, vilket jag inte alltid har. I den proposition som ligger till grund för förslaget finns det inga siffror som på något sätt kan belägga det man påstår -- av förhandlingsskäl, heter det. Totalkostnaden för hela projektet skall man förhandla med den privata intressenten om. Därför kan vi som inte finns på förhandlarsidan inte få reda på något. I det avtal vi nu skall ta ställning till förutsätter man att projektbolaget, som heter A-Banan Projekt Projekt AB, Banverket eller Luftfartsverket ändrar på förutsättningarna för byggandet. På liknande sätt skall BoT-bolaget söka ersättning från A-Banan Projekt AB om det skulle bli några förluster för att vi politiskt förändrar förutsättningarna. Vad som inte framgår av avtalet är vad för slags förändringar och villkor som skulle kunna leda till dessa ersättningsanspråk. Det finns i dag inga pengar i A-Banan Projekt AB. Det betyder att det är skattebetalarna som sist och slutligen får garantera alla oförutsedda kostnader. Tala om både hängslen och livrem för de privata entreprenörerna! Jag vill fråga majoritetens företrädare: Kan ni garantera att det bara är de kostnader som presenteras i propositionen som blir statens andel i den del av Arlandabanan som skall privatfinansieras, eller kan det komma någonting annat också? Jag har redan nämnt en massa bolag. Jag skall ta ett till. SPC heter det. Det är det företag som skall driva järnvägstrafiken. Det handlar om tre nya bolag. Det bolaget har rätt att sköta den genomgående tågtrafiken från norr och söder. Bolaget säger att de tåg som man skall köra bara får rätt att stanna vid Arlanda flygplats. Kommer de från norr är det okej att de stannar, men kommer de från söder får de inte stanna. Däremot skall den södergående trafiken från Uppsala eller norr därom få stanna. Vad är nu detta? Skall de stanna på Arlanda eller skall de inte? Såvitt jag kan förstå får man kliva av vid Arlanda om man kommer med fjärr eller regionaltåg från Stockholms central. Men om man hittar att tåg vid Arlanda som går in mot Stockholms central och själv vill kliva av vid Häggvik -- det är ett regionaltåg -- får man inte kliva på det tåget. Det är ett tåg som inte skall konkurrera med flygpendeln som går mellan Jag förstår att ni tycker att det är obegripligt, för det är nämligen obegripligt. För resenärerna är det fullkomligt vansinnigt. Man kan ju undra om det är någon som tror att det skall fungera. Det verkar ju ändå som att regeringen har något slags idé om det. Hur orimligt det än kan verka gäller det bara under förutsättning att man är så förnuftig att man bygger stationen vid Arlanda så, att man kan ha en gemensam terminal där. Det kommer nämligen rykten, inte minst till oss som bor i Stockholmsregionen, som säger att det skall bli en säckstation vid Arlandapendeln, dvs. vid flygpendeln, och att det skall bli en fristående station för fjärr och regionaltågen. Då skulle det vara helt omöjligt att få en samordning mellan regionaltågen och trafiken på flygpendeln. Jag vill fråga majoritetens företrädare om jag i dag kan få en bekräftelse på att det förslag vi skall fatta beslut om innebär att det bli en gemensam station vid Arlanda där man kan mixa ihop samtliga tågförbindelser -- både fjärrtåg, regionaltåg och flygpendel. Det pågår också andra utbyggnader av tågtrafiken runt omkring i Stockholmsområdet: Svealandsbanan och Mälardalsbanan. Som jag sade i början var det meningen att Arlandabanan skulle bli en integrerad del av dessa tågförbindelser. Detta har man diskuterat länge i Mälarregionen, men också bland trafikhuvudmännen i Dalarna och i Gävleborgs län. Trots det lägger regeringen nu ändå fram ett förslag som innebär en stor splittring för trafiken i stället för den samordning vi skulle behöva. Man kan fundera över vad det kommer att betyda för dem som skall använda tågen. Ju krångligare och svårare det blir, desto färre är det naturligtvis som kommer att ta tåget. Jag är rädd för att väldigt många kommer att fortsätta att köra bil eller ta taxi ut till Arlanda. Det var precis det som vi skulle undvika. Det innebär också att den samhälleliga nyttan med projektet riskerar att gå förlorad, eftersom vi tappar samordningen med Mälardalen. Detta är ytterligare anmärkningsvärt, eftersom den tredje landningsbanan på Arlanda kopplades samman med järnvägsanslutningarna när vi gjorde en NRL prövning tidigare. Nu verkar alltsammans gå i stöpet bara för att den privatiserade delen av järnvägen är så viktig. Just nu håller man på att planera för järnvägssträckan Stockholm--Uppsala. Den bygger ju på att Arlandabanan skulle vara huvudspåret för järnvägstrafiken. Man kan undra hur det går med det. Förslaget betyder att vi får ett privat monopol som kommer att finnas under väldigt lång tid -- 55 år. Det kommer att innebära att det blir mycket svårare att få fram samlade trafiklösningar. Det betyder också att möjligheterna att ta till vara de stordriftsfördelar som en samordning av trafiken skulle kunna ge blir mycket mindre. Det finns ytterligare en mängd skäl till att vi bör enas om att avslå propositionen, men jag skall nöja mig med dem jag har tagit upp. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen, som innebär att riksdagen i stället skall slå fast att hela Arlandabanan skall tillhöra stomnätet och att regeringen skall ta upp förhandlingar med de trafikhuvudmän som ligger bakom projektet Tåg i

Herr talman! Från Vänsterpartiets sida har vi varit intresserade av att banan skall byggas och att den kommer till stånd. Men det var väl egentligen ingen som i sin vildaste fantasi hade kunnat tänka sig att den skulle bjudas ut på detta sätt. Man lämnar ifrån sig hela bansträckan under så fantastiskt lång tid -- 45 år. Man skriver också att företaget har rätt till ytterligare 10 år. Efter 55 år har staten möjligheter att disponera banan om staten själv vill. Om detta inte är ett privat monopol vet jag över huvud taget inte vad ett monopol är. Vi har varit ganska överens om att man bör se till att kontrollera vart pengarna tar vägen och på vilket sätt de handhas när man satsar statliga medel. I detta sammanhang skall vi avhända oss hela den möjligheten. Det framgår inte heller någonstans vem som skall stå för underhållet. Det skulle inte förvåna mig om det blir staten som får stå för underhållet. Det är nämligen bara trafikeringsrätten på banorna som överlämnas. När verksamheten har bedrivits i statlig verksform har man hela tiden mer eller mindre levt under en press att effektivisera. Den pressen har framför allt utövats av riksdagen. Vem skall pressa det företag som man nu lämnar över verksamheten till? Här finns en litet lustig motsägelse. I debatten förra veckan om Vägverket sade den borgerliga företrädaren för utskottet att privata monopol är sämre än offentliga monopol. Frågan är då: Tycker Lars Svensk likadant, eller är det nu aktuella privata monopolet bättre än det statliga monopolet? Jag kan förstå att det har varit problem med att hålla ihop fyrpartigruppen. Har man kanske använt humorn som hjälpmedel för att slippa komma in på sakdiskussioner? På annat sätt kan det inte förklaras att den ena borgerliga gruppen säger att privata monopol är mycket sämre än de offentliga medan den andra nu talar om att ett visst privat monopol är fantastiskt bra. Vem skall man egentligen tro på? Det finns en chans att vi inte behöver vara så bekymrade över denna motsägelse. Läget kan faktiskt ändra sig i september månad. Herr talman! I min meningsyttring stödjer jag den socialdemokratiska reservationen, och jag yrkar bifall till denna.

Herr talman! Det ärende som vi har att behandla gäller godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan. Arlandabanan har varit föremål för riksdagens behandling vid ett flertal tillfällen, senast den 8 december 1993. Då behandlades och godkändes bildandet av ett projektbolag med uppgifterna att slutföra upphandlingen av Arlandabanan, samla rättigheter och skyldigheter som krävs för genomförande av projektet samt att bevaka statens avtalsenliga rättigheter. I propositionen 1993/94:39, som låg till grund för det TU-betänkande i ärendet som behandlades i kammaren i december 1993, utlovades också en redovisning av lämnade garantier. Arlandabanans koncept och uppläggning behandlades grundligt i den kammardebatten, och inget nytt har i sak tillkommit, varför jag för att spara tid begränsar mig till att kommentera en del allmänna synpunkter och åsikter som framförs i reservationen. Det har från flera håll framkommit kritik som går ut på att det automatiskt blir höga priser och ett minimum av service så snart det gäller privata alternativ. Underförstått är att statliga monopol är en garanti för god service och låga priser. Kritik har också riktats mot att konsortiet frestas till stationslösningar som inte kommer att utformas så att de är optimalt bra för resenärerna. Likaså finns påståenden om att Norra böjen skulle bli klar tre år senare än angivet, eftersom det skulle vara en ekonomisk fördel för konsortiet. I en av s-motionerna, som reservationen lutar sig mot, framhåller man vikten av att resenärer från norra Svealand och Norrland utan omvägen över Stockholm skall kunna nå flygplatsen med tåg och att tågen från Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm bör gå direkt till Arlanda utan omstigning på Stockholms central. Herr talman! Den här typen av påståenden har figurerat i samband med Arlandabanans behandling. Vad gäller det sistnämnda påståendet är det och har alltid varit så att de tåg som kommer norrifrån, västerifrån och söderifrån kan stanna vid Arlanda. Den saken trodde jag att vi klargjorde under den förra debatten, i december. För att ingen osäkerhet skall råda om att det vinnande konsortiet inte skall frestas till dåliga lösningar poängterar utskottet i sitt ställningstagande följande: ''Som tidigare framhållits är ett viktigt trafikpolitiskt motiv för Arlandabanan att möjliggöra en sammanbindning av Sveriges största flygplats med järnvägsnätet. Mot den bakgrunden är det -- som framhålls i motionerna T75 och T76 -- viktigt att fjärrtågstrafiken kan integreras med flygtrafiken. För detta krävs självfallet bl.a. en tillfredsställande stationslösning för såväl lokaltågsresenärer som för fjärrtågsresenärer - - Vidare anförs i betänkandet ''att riksdagen i samband med 1993 års infrastrukturbeslut framhållit att hela Arlandabanan så snart som möjligt bör tas i drift - -. Utskottets uppfattning ligger fast.'' Med detta, herr talman, har utskottet tydligt klargjort att Arlandabanan skall ses som en helhetslösning, att Norra böjen färdigställs utan försening och att frågan om stationen på Arlanda ges en utformning som är bra för såväl pendeltågen som fjärrtågen. Idén med projektet är att finna en alternativ finansiering av ett infrastrukturprojekt, något som också den tidigare regeringen varit inne på men inte funnit möjligt. Det nu föreslagna konceptet bygger på en samfinansiering, där staten spar in ett antal miljarder i byggkostnad och där det byggande konsortiet som motprestation får trafikeringsrätten i 45 år, eventuellt med en förlängning med 10 år. Incitamentet i uppläggningen är att konsortiet kan tjäna pengar bara på biljett och trafikeringsintäkter. Det betyder också att det finns en drivkraft att göra utformningen sådan att så många resenärer som möjligt dras till banan. Detta gäller såväl beträffande den egna tågpendeln som beträffande antalet tåg som skall trafikera banan. Herr talman! I debatten har frågan om privata lösningar varit en trovärdighetsfråga. Man har menat att dessa till skillnad från affärsverken inte skulle ta hänsyn till resenärernas behov. Jag hoppas verkligen att vi när det vinnande konsortiets lösning presenteras också kommer att få en redovisning av hur dess uppläggning står sig i förhållande till de idéer och planer som affärsverken tidigare har presenterat. Det kan bli en nyttig information inför framtiden när det kan bli aktuellt med liknande lösningar för andra objekt. Arlandaprojektet möjliggör en snabb, säker och miljövänlig trafiklösning för Arlanda flygplats.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
Herr talman! Vi är helt överens om att Arlandabanan skall knyta samman järnvägen med flygtrafiken. Vad jag inte kan förstå är Lars Svensks påstående att kritiken har gått ut på att statliga monopol skulle vara en garanti för bra service och att detta skulle vara något negativt. Vi har i Sverige den erfarenheten att statliga monopol har givit en ganska hygglig service. Det finns såvitt jag kan se ingen garanti för att privata monopol skulle ge den absolut bästa servicen. Vad gäller stationslösningen är det borgerliga motionärer som, i en center och i en folkpartimotion, har framfört oro för att stationerna inte skall fungera så bra. Majoriteten har uttalat att man förutsätter att det skall bli en tillfredsställande stationslösning. Min fråga till Lars Svensk var: Kommer det att bli en stationslösning med en gemensam station, eller kommer majoriteten att anse att en tillfredsställande lösning innefattar två stationer, en för flygpendeln och en för regional och fjärrtågen? Det var den fråga som jag ställde till Lars Svensk i mitt huvudanförande, och jag ställer den igen, eftersom jag inte fick något svar. Den andra frågan som jag ställde var: Kan ni garantera att det bara är de kostnader som nu presenteras i propositionen som blir statens andel, eller ligger också andra kostnader dolda bakom de här luddiga skrivningarna?
Herr talman! Ines Uusmann frågade först om stationslösningen, som ju har varit föremål för debatt. Det finns de som vill ha en lösning som bygger på en station, och det finns andra lösningar som innebär att stationerna kan integreras. I utskottsbetänkandet talas det om en tillfredsställande stationslösning. Med det menas en stationslösning som innebär att resenärerna skall kunna byta mellan tågen och komma till flygterminalerna på ett bra sätt. I upplägget sägs också att konsortiet skall genomföra projektet så att det blir så bra som möjligt för resenärerna, för det är ju på resenärerna man tjänar pengar. Jag är därför övertygad om att den lösning som kommer att genomföras kommer att vara till gagn för dem som skall trafikera banan. Det är ju en drivkraft i hela projektet.
Herr talman! Lars Svensk säger att det skall bli ''så bra som möjligt för resenärerna''. Det betyder att det uppenbarligen inte finns något svar. Det kan bli två olika stationslösningar. Om det kan betraktas som ''så bra som möjligt'' råder det nog delade meningar om. Jag inser att jag i dag inte kan få något bättre besked från Lars Svensk på den punkten. Jag vill ändå försöka få ett besked vad gäller min andra fråga, som handlade om kostnaderna. Kan ni i dag garantera att vi inte via staten skall betala ytterligare pengar utöver de 3,3 miljarder som i dag ligger i projektet?
Herr talman! Den stationslösning som finns inskriven i projektet kan jämföras med en idé som fanns tidigare, 1989 tror jag att det var. Det fanns då ett förslag till en station med ungefär 500 m, en halv kilometer, i gångavstånd till terminalbyggnaden, och stationen låg på ett djup på 30 m, dvs. med samma stighöjd som tunnelbanestationen vid Östermalmstorg har -- det är nästan så att man måste använda Pythagoras sats för att räkna ut gångavståndet till flygterminalen. Den stationslösning som nu blir aktuell kan i alla fall inte bli så illa med tanke på de krav som det här projektet bygger på.
Herr talman! Att jag inte skulle få något svar på mina frågor till Lars Svensk var väntat. Låt mig i stället, herr talman, instämma i Rune Jag har nu inte setat i trafikutskottet så väldigt länge, men jag tycker att det under den här tiden har fungerat mycket bra. Det har i trafikutskottet varit ett gott samarbete och en bra stämning. Jag önskar de fyra som lämnar utskottet fortsatt glädje i det arbete eller den politiska verksamhet de kommer att ägna sig åt framöver.
Herr talman! Det står på två ställen i propositionen, bl.a. på s. 22, att SPC skall stå för underhållet. I mitt kanske sista inlägg i detta ärende vill jag, herr talman, till de utskottsledamöter som jag har fått arbeta tillsammans med framföra ett stort tack för ett gott kamratskap. Det är ett tack som också gäller Sven-Gösta Signell, Rolf Clarkson, Sten-Ove Sundström, Hugo Bergdahl och Pehr Löfgreen, som nu lämnar oss.

Herr talman! Jag kan börja med att säga att jag inte har något annat yrkande än det som finns i den socialdemokratiska reservationen fogad till betänkandet. Det är trist att detta är en reservation, det hade enligt min mening varit betydligt bättre om detta hade varit majoritetstext. Låt mig först säga något om privatiseringen. Det är obegripligt att utskottsmajoriteten är så entusiastisk över att den del av Arlandabanan som är möjlig att tjäna pengar på skall privatiseras. ''Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att Arlandabanan är ett projekt som bedömts ha sådana förutsättningar att det delvis kan förräntas på företagsekonomiska grunder. Utskottet anser det vore fel att inte ta tillvara denna möjlighet.'' Precis som om den socialdemokratiska synen på det här och den socialdemokratiska reservationen skulle innebära att man inte tar till vara möjligheten att få ekonomisk lönsamhet på banan! Jag har tidigare i den här kammaren talat om just Arlandabanan och min svårighet att begripa den ekonomiska finessen i att staten skall avhända sig den bit av den här investeringen som har förutsättningar att ge ekonomisk lönsamhet. Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet i det här ärendet är att jag tycker att det finns anledning för mig som boende i Mälardalslänen att ytterligare peka på att det från regeringens sida saknas ett samlat grepp över trafikplaneringen beträffande tåg i Mälardalen. De fyra Mälardalslänen som står bakom begreppet TIM, alltså Tåg i Mälardalen, försöker gång på gång få till stånd en samlad förhandling med regeringen för att skapa en ordentlig grund för en regional planering av tågtrafiken i Mälardalen. Jag ser regeringens förslag och det tidigare förslaget beträffande Arlandabanan som tecken på ointresse för att ta ett sådant samlat grepp. Huvudintresset är i stället att på något sätt försöka få in en bit av privata investeringar i järnvägsnätet. Jag har inte anledning att utveckla detta ytterligare, utöver den kritik som har framförts från talarstolen.

Att det sedan inte blir någon särskilt bra trafiklösning är något som man måhända tänker ordna så småningom. Vi som mer specifikt har arbetat med Mälarbanan under en lång följd av år har också sett anknytningen till och trafiksamordningen med Arlandabanan och möjligheten att nå denna internationella flygplats. Vi börjar emellertid nu att misströsta också utifrån en annan utgångspunkt. Från regeringens sida visas det nämligen inte någon ansats att försöka medverka till att det skall finnas rullande materiel när ett intensivt byggande nu är i gång -- att säga att spåret börjar bli färdigt är väl kanske litet väl optimistiskt. Det vore ju pinsamt för alla om vi om några år kommer att ha en bana på sträckorna Stockholm--Västerås--Örebro och Stockholm--Södertälje--Eskilstuna och vidare bort till Örebro, en bana som vi kan köra väldigt fort på, men att vi fortsätter att köra med det gamla rullande materielet, därför att vi inte haft förmåga att i tillräcklig utsträckning samla ihop oss för att se till att också ha ett modernt och hastighetsanpassat rullande materiel. Jag skulle vilja återgå till den regionala aspekten. Det känns besvärande att mina regionala kolleger på den borgerliga kanten inte på något sätt har försökt att medverka till att få regeringen till förhandlingsbordet för att få ett samlat grepp. Det regionala kuraget nu kunde bestå i att majoriteten ställer sig bakom den socialdemokratiska reservationen. Man kan naturligtvis hålla med om resonemanget att vi inte sitter i riksdagen för att främja olika lokala eller regionala saker, utan vi skall svinga oss upp på den nivå där man har den nationella utblicken. Jag har ingenting emot att se riksdagsuppdraget på det sättet. Men det är också angeläget att försöka få till stånd en bra regional trafik i Mälardalen. Det har vi som bor i Mälardalsregionen ett ansvar för. Regeringens privatiseringsansats innebär inte heller något nationellt perspektiv på saken, utan det är i första hand fråga om en bana för att åka från Stockholm till Arlanda och tillbaka. Därför tycker jag att kolleger från Västmanland, Södermanland, Stockholm och Uppsala nu allvarligt skall överväga att göra en regional markering som kan leda till att vi så snart som möjligt får en samlad tågplanering i Mälardalen. I Mälardalen behöver vi få en förhandlingspartner i regeringen.
Herr talman! Göran Magnusson tog upp två saker som jag vill beröra. Den ena är frågan varför man sätter ut ett stråk som är lönsamt. Jag tror att det är där man kan få intressenter som är beredda att satsa pengar på projektet. Så enkelt är det. Belöningen för staten är att man spar in i storleksordningen 3 miljarder. Märk väl att norra böjen i början av projektet inte var med. Om man vill kan man resonera så att de pengarna möjliggör just den helhetslösning som Göran Magnusson talar om. Det är ungefär som i sången om att de kommer från väst och öst, syd och nord. Alla strömmar ut till Jag vill att Göran Magnusson förtydligar vad det är för någonting som TIM-tåg går miste om. Det kan vara intressant för andra orter i landet att se vilka speciallösningar som kan göras för TIM-tåg men som man går miste om.
Herr talman! Jag efterlyser det samlade greppet i sammanhanget. Det är bra att det står i propositionen hur det borde vara. Men vad jag och många andra saknar är ett handfast beslutande om att genomföra det hela. Vi har ingenting emot att komma från väster, norr och söder. Men vårt bekymmer är faktiskt hur vi på ett bekvämt och elegant sätt utan krångel skall kunna ta oss till och från Arlanda från Västerås, Köping, Arboga, Örebro, för att nämna några andra orter än dem som nämnts hittills. Jag tycker att regeringen är för passiv. Man borde alltså ta ett sådant grepp som det talas om i den socialdemokratiska reservationen. Jag vill så, herr talman, säga ett par ord om privatiseringen. Det är en självklart, Lars Svensk, att om man skall få privata intressenter att satsa företagsekonomiskt, måste man sälja någonting eller ge bort någonting som det går att göra en företagsekonomiskt lönsam affär på. Men jag förstår inte på vilket sätt staten skall kunna spara pengar. Om privata kan få det att gå runt och bli lönsamt, kan väl lika gärna staten klara det. Men Lars Svensk och hans mentorer på det här området har den uppfattningen att det kan bli lönsamt bara när de privata är inblandade. Om Banverket, SJ och andra offentliga affärsverk är inblandade, kan det aldrig bli lönsamt. En sådan pessimism över ett så stort statligt kapital som SJ och Banverket representerar kan man bara inte ha. Jag tycker att staten kan investera och få det företagsekonomiska utbytet. Sedan får man förutsättningar att också driva resten av verksamheten.
Herr talman! På den första frågan, hur man tar sig från Västerås till Arlanda, är svaret att man kliver på tåget i Västerås och kliver av vid Arlanda. Den andra frågan var vad de privata kan tjäna pengar på och vad staten förlorar. Det intressanta är att de privata konsortierna inte kan tjäna pengar på annat än på trafiken. Det betyder att de inte kan begära skattepengar från stat, landsting eller kommun. Det är också en trygghet för landstingen i området.
Herr talman! Ingår i avtalen en utfästelse från konsortierna att alltid avstå från skattemedel i samband med den här investeringen?

Herr talman! Med talmannens tillstånd skall jag ägna detta mitt sista anförande i Sveriges riksdag åt att tacka mina kolleger och vänner i utskottet och i riksdagen för den tid som har varit. Jag vänder mig naturligtvis särskilt till utskottets ordförande Sven-Gösta Signell, som under en mångårig verksamhet i utskottet tillvunnit sig alla ledamöternas respekt för stor kunnighet, ett mycket gott omdöme och stor entusiasm. När Sven Gösta Signell efterträdde Birger Rosqvist, som tragiskt gick bort för ett par år sedan, var det en samstämmig önskan från utskottets ledamöter och dess kansli att just Sven-Gösta Signell skulle axla hans mantel. Och det har gått bra. Sven-Gösta Signell är socialdemokrat och har på ett synnerligen förtjänstfullt sätt svarat för sitt partis rättsinniga ställningstaganden i trafikpolitiken, och det har han gjort på flera områden där han är expert. Bl.a. har han varit, och han är fortfarande, styrelseledamot i Posten. Han har på andra sätt på olika områden visat vägen när det har gällt att forma en trafikpolitik som bär. Sven-Gösta Signell sade nyss att det inte är så stor och bred rågång emellan oss. Det är sant. Alla partiers företrädare i trafikutskottet har samma mål, nämligen att Sverige skall ha bra, säkra och billiga kommunikationer. Det är bara när det gäller de olika vägarna dit som vi kan ha olika prioriteringar. Jag har känt för Sven-Gösta Signell, inte bara en kollegial känsla utan också en personlig vänskap. Det talas ofta om värdet av att ha humor. Det har Sven-Gösta Signell i rik måtto. Och inte nog med det: Han är slagfärdig till tusen, och på det viset är han en skicklig företrädare på gator och torg för den trafikpolitik som Socialdemokraterna står för, och han är dessutom en farlig sådan. Jag tackar Sven-Gösta Signell för en mycket fin insats. Han kommer att minnas länge i utskottet och i riksdagen för sin verksamhet, inte bara naturligtvis som kvittningsman, som ju är en verksamhet som fyller övriga ledamöter med respekt och ibland skräck, utan framför allt för sin trafikpolitiska gärning. Jag vänder mig också till Sten-Ove Sundström som även han kommer från det socialdemokratiska partiet. Han är en något annorlunda personlighet än Sven-Gösta Signell. Sten-Ove Sundström har en mera låg profil, en mera tystlåten framställning. Han har huvudsakligen ägnat sig åt trafiksäkerhetspolitiken, och det har han gjort med stor framgång. Sten-Ove Sundström är en man som man har lärt sig att lyssna till och man har respekt för hans saklighet, och det är en väldigt god egenskap. När Sten-Ove Sundström nu drar sig tillbaka till sitt hem och sin verksamhet uppe i Norrland kommer vi att kunna se tillbaka på hans år i riksdagen med stor tacksamhet för vad han har gett oss andra. Också Hugo Bergdahl lämnar riksdagen. Han är folkpartiets järnvägsföreträdare i utskottet. Han är en slipad politiker. Jag skulle vilja påstå att han även är en ovanligt gedigen folkpartist. Hugo Bergdahl har på många sätt verkat för att hans hjärtefråga, nämligen järnvägtrafikens expansion, har förverkligats, även om målet ibland har uppnåtts utan hänsyn till medlen. Rune Thorén var vänlig att tala för den krets som har varit regeringens underlag i utskottet. Det är riktigt att vi i vår krets för första gången under modern tid har skapat en samhörighetskänsla mellan de borgerliga partierna som bådar gott för framtiden och ont för motståndarna. Jag skall nämna er alla vid namn. Kenth Skårvik, folkpartiets förste företrädare i utskottet, har en övergripande och saklig syn på hur vi skall fungera tillsammans. Elving Andersson är en osedvanligt klok och omdömesgill politiker med fingerspetskänsla. Lars Svensk från kds höll under de första åren en mycket låg profil. Han var uppmärksam på att han här trädde in i en skola där man ett tag behövde sitta tyst och lära sig. Sedan har han utvecklats till en mycket respekterad och kunnig trafikpolitiker, biträdd och ledsagad av Kenneth Lantz som har samma egenskaper och samma framtid framför sig. Bland mina egna partikamrater återfinns Sten Andersson i Malmö. Han är skickligare än vad många föreställer sig, och han har en stark politisk känsla. Jan Sandberg är framtidens politiker. Han kan allt, tar på sig allt och vet att väl förvalta varje uppdrag som han får. När det gäller mina nya kolleger fäster jag stort hopp vid Lars Björkmans framtid och, herr talman, även vid Lars Biörcks framtid. Till sist vill jag vända mig till Karl-Erik Persson från Vänsterpartiet. Det är väl ovanligt, Karl-Erik Persson, att en moderat gör det. Men Karl-Erik Perssons inlägg i trafikutskottet och även utanför sessionssalen har gjort att man har respekterat honom. Man har kunnat upptäcka att han inte bara är en vänsterpartist utan också en klok och förståndig trafikpolitiker. Jag tackar också honom på egna vägnar. Herr talman! Med detta har jag långt överskridit den tid som jag fick mig tilldelad. Jag tackar för generositeten att låta mig stå i talarstolen så länge. Därmed slutar jag mitt sista anförande i Sveriges riksdag, och bort går de; stumma skrida de, en efter en till skuggornas värld.

Herr talman! Efter alla vänliga ord som har uttalats känns det litet konstigt att börja med sakfrågor igen, men det är ju så här under slutet av en riksdagsperiod. Att det behövs en reformering av studiestödet är alla överens om. Detta konstaterar också regeringen i proposition 1993/94:156 som vi nu skall besluta om. Det föreslås därför i propositionen att en parlamentarisk utredning skall ta fram förslag till reformering. Oppositionspartierna uttrycker samma uppfattning i sina motioner. Socialdemokraterna talar om ett sammanhållet studiefinansieringssystem som är tänkt att ersätta det nuvarande studiemedelssystemet, det särskilda vuxenstudiestödet, det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa och de olika formerna av utbildningsbidrag. Ny demokrati använder mer drastiska uttryck men säger i stort sett samma sak fast med andra ord: ''Vuxenutbildningen och vuxenstudiestödet består i dag av ett näst intill obegripligt lappverk vilket gör det omöjligt att överskåda.'' Det är en nog så riktig beskrivning som jag kan instämma i. Sammanfattningsvis finns det uppenbarligen en gemensam syn på behovet av att förenkla och förbättra studiefinansieringssystemet. Utskottet har sett allvaret bakom förslagen och har enhälligt ställt sig bakom denna tanke. Vi ger dessutom regeringen till känna att samordningen av vuxenstudiestöden skall behandlas med förtur av den parlamentariska utredningen och att förslag skall läggas som kan träda i kraft den 1 januari Socialdemkraterna har i sin motion lagt fram ett förslag som skulle innebära vissa sammanslagningar redan den 1 juli 1994. Men utskottet tyckte att det var att hasta fram litet väl snabbt. Besluten har resultatet i att motioner, som väckts under allmänna motionstiden i anledning av proposition 1993/94:156 och kompletteringspropositionen, inte har blivit föremål för sakbehandling i utskottet utan hänvisats till utredningen. Oppositionen har framhållit att även regeringens förslag i propositionen skall avslås med hänvisning till den samlade bedömning som utredningen skall göra. Jag har en viss förståelse för deras inställning. Det kan gott hävdas att alla förslag till förändringar i studiemedelssystemet skall behandlas i ett sammanhang. Men på det sättet avsäger man sig möjligheten att ta vissa förberedande steg i riktning mot det håll som vi alla strävar. Målet är nämligen större bidragsandel och mindre lånedel, vilket skulle innebära minskad skuldsättning för de studerande samt möjlighet att undvika livslång skuldbörda för vissa låntagare. En annan uppfattning som delas av de flesta partier är att kraven på den studerande skall höjas. Socialdemokraterna ställer i sin motion krav på en skärpt meritprövning. De vill skärpa det nuvarande systemet genom att prövningen skall göras vid 35 Regeringen, som är inne på samma tankegångar, vill pröva något nytt och föreslår införande av något som populärt kallas ''Peng per poäng''. Enligt min bedömning kan resultatet dock förväntas bli detsamma, nämligen kortare studietid och därmed också lägre skuldsättning för den enskilde. Här beräknar regeringen att man kan spara 300 miljoner kronor, pengar som helt skall användas till högre studiebidrag. Många studerande har längre rest kravet på att studielånesystemet skall få en utformning som mer liknar vanliga lån på marknaden. Nu föreslår regeringen vissa förändringar inom återbetalningssystemet som ett första steg mot något som mer liknar vanliga lån. De studerande skall som ett alternativ till nuvarande lånesystem erbjudas ett annuitetslånesystem med en bestämd återbetalningstid. Vidare föreslås ett återbetalningssystem som inte ger rätt till avskrivning av skuld vid 65 års ålder. Dock skall lånen avskrivas i samband med dödsfall. En förändring i SVUX och SVUXA som regeringen föreslår men som oppositionen till min förvåning avvisar är att studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning, vilka inte bedriver studier på heltid, kan avpassa stödet i förhållande till studiernas omfattning. Nu finns bara helt eller halvt studiestöd för dessa grupper. Den som läser 75 % av heltid får inte 75 % av helt studiestöd utan endast 50 %. Detta har gjort att många studerande fyller upp med kurser som de inte behöver för att komma upp till ett poängtal som ger fullt studiestöd. Jag har fått många brev och telefonsamtal i denna fråga som visar att detta upplevs som ett problem. Det är därför min övertygelse att detta missförhållande nu bör avskaffas. Det förslag som jag har redogjort för innebär att utgifterna minskar med ca 350 miljoner kronor, enligt Finansdepartementets beräkningar. Regeringen föreslår att dessa pengar används till att höja studiebidraget, så att det motsvarar 30 % av totalbeloppet. Det kan tyckas vara en liten höjning, men det är ett första steg mot de 50 % som vi alla har som mål. Omfördelningen inom den ekonomiska ramen är nödvändig. Vi har inte sådana resurser i dagens läge att vi kan vända förhållandet på en gång. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i betänkandet. Som jag inledningsvis sade har det varit mycket avtackande, vilket det brukar vara i slutet av mandatperioder. Jag vill uttrycka min uppskattning över samarbetet med Lena Öhrsvik i utskottet om studiestödet. Hon har framför allt en lång erfarenhet av arbetet med studiestödet. Jag har stor respekt för hennes kunskaper. Jag dristar mig till att säga att Lena Öhrsvik och jag i stort sett har samma uppfattning i avgörande delar av studiestödsområdet, även om det ibland likväl också kan förekomma vissa motsättningar. Men vi har tillsammans under respektive regeringsställningar fått rätta oss efter de ekonomiska begränsningar som Finansdepartementet har ålagt oss. Vi har kommit fram stegvis. Jag hoppas att vi även nu skall komma fram till något som innebär en förbättring för de studerande. Jag vill tacka Lena Öhrsvik för samarbetet och hoppas att vi får tillfälle att arbeta tillsammans med dessa frågor, även om vi nu lämnar riksdagen.

Herr talman! Först får jag tacka för de vänliga orden. Jag kan återgälda Hans Daus tack för ett fint samarbete under årens lopp. Det har inte varit svårt att komma överens med Hans Dau. Problemet är bara att det är hans regering som lägger fram förslagen. Då är det inte lika enkelt. Herr talman! Jag vill därför redan nu säga att jag har mycket svårt att begränsa mig i dag. Detta är den enda principiella studiestödsdebatten under hela mandatperioden. Jag hade hoppats att utbildningsministern skulle vara här för att någon gång delta i en studiestödsdebatt, vilket han inte har gjort under hela perioden. Han har pliktskyldigast svarat på ett par frågor men i övrigt aldrig visat något intresse för riksdagens arbete med hans del av budgetpropositionen. Det har tillstött en del komplikationer när det gäller delning av Ny demokrati osv. som gör att jag måste vara ganska tydlig när det gäller utskottets majoritets förslag. Utskottet föreslår alltså avslag på regeringens proposition i sin helhet. Skälet är att förslagen ändå inte skulle träda i kraft förrän den 1 juli 1995 respektive den 1 januari 1996. Utskottet menar att den aviserade parlamentariska utredningen onödigtvis skulle bindas upp i delfrågorna. Dessutom saknas i propositionen ordentliga analyser beträffande både ekonomiska och administrativa konsekvenser. Propositionen kom mycket sent till riksdagen. Dessutom var den inte aviserad. Den borde egentligen inte ha behandlats under vårriksdagen över huvud taget. Men den är nu behandlad av utskottet, och utskottets resultat är ett förslag om avslag utan någon mer ingående debatt. Tyvärr har den dock hunnit skapa oro bland de studerande, vilket har avspeglat sig i skrivelser, uppvaktningar osv. Naturligtvis finns det motiv för att lägga en proposition, trots den sena tidpunkten och bristen på ordentliga analyser. Regeringen måste ju visa att man har åstadkommit något i studiestödsfrågorna under mandatperioden, eftersom man har pratat vitt och brett om de stora bristerna med dagens system. Det förpliktar t.ex. till att komma med förslag som verkligen löser problemen. Enligt min mening föreligger dock inte några sådana förslag. Innan jag går in på detaljfrågorna vill jag ge en kort historik, för man kan inte plocka ut detaljfrågor utan att försöka att sätta in dem i sitt sammanhang. Studiemedelssystemet reformerades efter många års utredande så sent som den 1 januari 1989. En av de utredningar som låg till grund för beslutet tillsattes 1976. Ett antal borgerliga regeringar fick sedan flera förslag på sitt bord. Tidigt visste man att studiemedlen var otillräckliga när det gällde nivån, men i olika tilläggsdirektiv sade man att det skulle bli alltför kostsamt att höja nivån för alla, så man borde undersöka om det inte gick att differentiera. Varje gång moderaterna stod utanför regeringen föreslog de dock generella höjningar av beloppen samt att bidraget skulle avskaffas. Bidraget var då inte indexerat utan minskade för varje år i värde, bl.a. till följd av en tvåsiffrig inflation. En socialdemokratisk regering föreslog sedan detta, men riksdagen avslog förslaget och beslöt i avvaktan på en ny utredning en mindre höjning av nivån. Efter ett försök med omprioritering via differentiering, vilket avvisades av i stort sett samtliga remissinstanser, kom så småningom 1988 propositionen om ett reformerat studiemedelssystem. Huvuddelen av subventionerna överfördes då från återbetalningssidan till tilldelningen, och bidraget kunde därigenom sexdubblas samtidigt som nivån höjdes rejält. Vi var ganska eniga om dessa förändringar, både när det gällde strukturen och när det gällde innehållet. Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville dock ha en annan lösning, nämligen studielön, vilket skulle ha inneburit mycket stora kostnadsökningar. I samband med beslutet 1988 beställde riksdagen en översyn av vuxenstudiestöden, som ju hade funnits sedan 1976. En särskild utredare fick uppdraget, som också innehöll frågor om en samordning mellan de olika systemen. Efterfrågan på och behovet av dessa stöd översteg klart resurserna, och många fick avslag på sina ansökningar. Dessa stöd finansierades nämligen av en särskild avgift. Det fanns bara en viss summa pengar till ändamålet. 1 januari 1989 uppstod en våldsam debatt om skuldsättningen och de s.k. fribeloppen, dvs. CSN i uppdrag att utvärdera systemet. Dessutom justerade riksdagen på egen hand både fribelopp och reduktionsregler. Då, på våren 1991, reserverade sig Moderaterna, Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för en förutsättningslös utredning om studiemedelssystemet. I första hand borde man komma till rätta med den höga skuldsättningen. Här kan man hitta skälet till att regeringen nu framhärdar med en proposition i elfte timmen. Majoriteten i kammaren tyckte vid den tidpunkten att man borde avvakta CSN:s utvärdering samt resultatet av den översyn av vuxenstudiestöden som man hade startat så att man fick möjlighet till en samordning. Dessutom hade vi fått en skatteomläggning, vilken hade fått effekter på räntan på studielånen. Ingen hade ens börjat betala tillbaka enligt de nya reglerna, så det var litet tidigt att ta i med en parlamentarisk utredning. Men allt var så dåligt, och allt skulle gå så snabbt. Vi får alltså på våren 1994 en proposition, som innehåller förslag som skall träda i kraft 1996. I augusti 1991 kom FINVUX-utredningens förslag, och i oktober blev Per Unckel utbildningsminister. En ny översyn skulle ske. I en frågedebatt ville jag ha garantier för att de vuxnas studiefinansieringen inte skulle försenas med anledning av den nya översynen. Per Unckel bedyrade då att regeringen minsann inte avsåg att dra fötterna efter sig utan skulle arbeta snabbt och effektivt. Allt skulle vara färdigutrett före halvårsskiftet 1992. Märk väl att jag nu riktar mig till Per Unckel. Jag har inte någon anledning att kritisera Hans Dau på denna punkt. Vi hade säkert kunnat lösa problemen, om vi hade fått vara i fred. Man avvaktade förstås inte någon utredning utan handlade direkt i budgeten i januari 1992. Man skar ner rejält på vuxenstudiestöden: 225 miljoner. Den uppsökande verksamheten skulle upphöra helt. En tredjedel blev kvar av resurserna för korttidsstudiestödet. Kollektiva ansökningar slopades eftersom de var så farliga, och ämnesvalet skärptes. I ytterligare en frågedebatt i februari 1992 fick vi veta att några direktiv inte skulle fastställas. Översynen skulle alltså ske inom ramen för departementets fortlöpande beredningsarbete, alltså utan insyn. Det har varit ganska typiskt för Utbildningsdepartementets sätt att arbeta. Man har haft arbetsgrupper av olika slag och har inte fört någon större dialog med folk utanför departementet. Jan Bröms fick uppdraget att utreda. Förslaget har i och för sig varit på remiss, men sedan har regeringen fortsatt beredandet internt. Ett par s.k. öppna hearingar har hållits, och det som har presenterats där har mestadels enbart skapat oro. Förresten var inte dessa sammankomster särskilt öppna. Företrädare för vår riksdagsgrupp frågade om de fick lyssna men fick ett blankt nej till svar. I juni 1993 begärde vi socialdemokrater en parlamentarisk beredning, eftersom det ju handlar om långsiktiga system och fanns ett omfattande material. Vi tyckte att det var dags att försöka hitta en gemensam nämnare. Regeringen tyckte dock att detta var onödigt. Man var snart färdig med sina förslag och skulle inbjuda oss till samtal i början av september. Jag uppfattade att det gällde 1993, men ingenting hördes under hela hösten, varför vi utformade vårt eget förslag om ett samordnat studiestöd. Det beskrivs i vår motion och i vårt särskilda yttrande. I budgetpropositionen i år räknade vi med att få veta regeringens åsikter om framtidens studiestöd. Men det fanns ingenting. Inte heller aviserade man någon särproposition. Det var i sista momangen under mandatperioden. Däremot angavs att man i kompletteringspropositionen skulle överväga behovet av medel för olika former av studiestöd men då kopplat till förslag om antalet utbildningsplatser. Men så den 18 april damp proposition 156 ner. Den är det första officiella dokument från regeringen i dessa frågor där man tar någon slags ställning, om man bortser från själva anslagen. Utbildningsministern har pliktskyldigast besvarat ett par frågor i riksdagen men i övrigt aldrig deltagit i någon diskussion om sina budgetförslag. Han är inte här nu heller, trots att jag faktiskt har skickat bud och sagt att det vore trevligt om han kunde vara här. Som jag inledde med föreslår alltså regeringen en parlamentarisk utredning. Men först skall man fatta ett antal delbeslut om saker som ändå inte skall träda i kraft förrän, i viss fall, den 1 januari Propositionen har ingen målbeskrivning. Inte heller finns någon analys av kommande utbildningsbehov. Samordning nämns, men vissa delbeslut skapar omöjliga låsningar, och då är ju samordningen ingenting värd. Inflytande och rättssäkerhetsfrågor andas man ingenting om, trots att beslut i dag inte går att överklaga och trots att CSN har föreslagit en överklagandenämnd. De administrativa konsekvenserna är inte utredda, och några ekonomiska beräkningar står ej att finna. Det var en överraskning det som Hans Dau i dag kunde presentera om 300 miljoner på ena stället och 350 miljoner på det andra. Det finns inte nämnt i propositionen, och det har varit omöjligt för oss andra att göra en bedömning. Det står i propositionen bara att de föreslagna besparingarna gör det möjligt att höja studiebidraget med 160 kr per månad. Med propositionen såsom underlag är det inte möjligt att bedöma effekterna av de olika förslagen. Man får göra egna bedömningar, lyssna på företrädare för studenterna och de olika verksamheterna, rådgöra med erfarna administratörer osv. Slutsatsen blir då att propositionen bör avslås. T.ex förslaget om studiebidrag i förhållande till prestation är mycket otydligt. Ingen har ännu tittat på administrationen, och relationen till kommande pensionssystem påverkas. Man borde också titta på riskerna för en minskad rekrytering till svårare studier, där ett misslyckande kan få stora ekonomiska konsekvenser, eftersom man får sitt bidrag utbytt mot större lån om man skulle missa. Utskottet anser att utredningens möjligheter att fritt söka lösningar inte nu bör begränsas genom delbeslut. Förslaget om ett flexibelt studiestöd vid deltidsstudier kan, som Hans Dau påpekade, vara en av flera tänkbara konstruktioner. Det bör dock gälla också annan utbildning än den som föreslås i propositionen, och man bör se det hela i ett litet större sammanhang. Det var inte heller någon brådska med ikraftträdandet. Två av förslagen gäller återbetalningssystemet. Här behöver man vara litet extra varsam med att fatta delbeslut, eftersom varje förändring i regel innebär att man skapar ytterligare ett system. 65 års ålder har dessutom ett mycket klart samband med det nya pensionssystemet, men det har man inte tagit hänsyn till i förslaget. Eftersom utskottet avstyrker samtliga förslag som syftar till att omfördela pengar i systemet och då det inte heller finns några beräkningar, föreslår utskottets majoritet att inte heller bidragshöjningen skall genomföras i nuvarande läge. Det skulle ändå inte ske förrän den 1 januari Sammantaget kan följande sägas om regeringens insatser på studiestödsområdet -- och nu pratar jag fortfarande om regeringen och inte om Hans Dau: Man har gjort kraftiga försämringar av vuxenstudiestödet. Där har naturligtvis Hans Dau haft ett finger med i spelet. Man har försökt sänka studiemedelsbeloppen och lägga en avgift på CSN kortet, vilket riksdagen dock i enighet har förhindrat. Möjligheten att överklaga studiestödsbeslut har avskaffats liksom inflytandet på tillämpningen av meritprövningsreglerna, dispenser från åldersregler osv. Man har allmänt skapat oro med sina olika förslag från diverse utredare och beredningar. Man har inte precis strävat efter något större parlamentariskt stöd. Inte heller har man tagit vara på de kunskaper och erfarenheter som faktiskt finns. Vad vill då vi socialdemokrater i studiestödsfrågan? Vi har utvecklat det i ett särskilt yttrande. I och med att frågorna skall utredas vidare avstår vi nu från kravet på att riksdagen skall ta ställning till de riktlinjer som vi förordar. Utskottet menar att förslagen i de olika motionerna utgör en tillgång för utredningen och att de tillsammans med regeringens utgångspunkter bör utgöra en grund för det fortsatta arbetet. Vi föreslår en modell för ett framtida studiestödssystem som omfattar sju av dagens stödformer. Modellen innehåller ett grundbelopp, ungefär motsvarande dagens studiemedelsbelopp. Till det bör läggas tilläggsbelopp för vuxna, så att totalbeloppet motsvarar a-kassa eller helst överstiger denna något. Inom detta system kan bidragsdelarna sedan varieras, så att man t.ex. stimulerar vissa former av studier eller särskilt prioriterar vissa eftersatta grupper. Vuxenstudier på grundläggande nivå, som man alltså i dag måste låna pengar till, samt anvisad utbildning inom arbetsmarknadspolitiken, som man också ibland måste låna pengar till, bör inte föranleda skuldsättning i en framtid. På sikt bör inte heller gymnasial utbildning för vuxna medföra skuldsättning. Detta skulle vara ett sätt att minska de utbildningsklyftor som finns. För högskolestudier bör studiebidraget höjas. Det kan bli verklighet om man samtidigt gör skärpningar när det t.ex. gäller antal terminer, meritvärdering och snabbare återbetalning. Bra studievägledning och ekonomisk rådgivning medverkar också till en lägre skuldsättning. Rätt att överklaga finns i vårt system, liksom demokratiskt inflytande i olika bedömningsfrågor. Ett steg i rätt riktning tas nu av utskottet i full enighet, nämligen beställningen beträffande bättre samordning på vuxenstudiestödsområdet. I övrigt känns det bra att utskottet avstyrker en dålig proposition och att också företrädarna för regeringspartierna i utskottet uttalar sig litet mindre kategoriskt om framtiden. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Eftersom Lena och jag i stort sett är ganska överens, vilket hon nu har bekräftat, skall jag inte ta upp alltför lång taletid. Jag vill bara säga att jag inte har några invändningar vad gäller historiken. Även jag skulle ha sett det som en fördel att ha Per Unckel här, men jag såg inte till någon utbildningsminister under den förra mandatperioden heller, när vi behandlade dessa ärenden. Tydligen är intresset i departementet inte speciellt stort, oavsett vilken departementschef vi har. Det är bara att beklaga. Lena nämnde CSN-kortet, och jag tycker vi ständigt bör påpeka att vi under två regeringar har avslagit framställningar om att minska omfattningen av eller ta bort CSN-kortet. Jag tycker att riksdagen här har varit konsekvent och hoppas att den kommer att fortsätta med det även sedan vi båda har lämnat riksdagen. Vi har ju förstått att detta har varit något väldigt bra, som CSN har skött på ett utomordentligt sätt. Det förtjänar att poängteras. En annan sak som jag tycker är viktig, men som Lena inte nämnde, är den diskussion som vi har haft om utlandsstuderande på gymnasienivå. Vi har försökt att få fram ett förslag om detta, men på grund av ekonomiska realiteter och den verklighet som vi lever i lyckades det inte den här gången heller. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att jag har full respekt för socialdemokraternas förslag, även om jag inte omfattar dem till 100 %. Tyvärr är också de behäftade med problemet att dra en alltför stor kostnad, och jag kan inte se någon möjlighet till att de skall kunna genomföras under den närmaste mandatperioden.
Herr talman! Jag tycker inte att Hans Dau behöver ta på sig skulden för att inte Per Unckel är här. Han får själv ta ansvar för sitt fögderi. Det har varit lätt att samarbeta med Hans, och vi har som sagt kunnat lösa väldigt många frågor. Jag måste ändå vara litet besvärlig ytterligare en gång: Vi har inte riktigt fått något klart svar på varför det är så bråttom att driva igenom dessa förslag som ändå inte skall träda i kraft och därmed låsa upp en kommande utredning? Är det så att Hans Dau härtill är nödd och tvungen?
Herr talman! Det är klart att detta är regeringens förslag och att det finns motiv bakom det. Som jag sade i mitt inledningsanförande markerar det ett första steg mot ett annat studiemedelssystem. Därför har jag yrkat bifall till regeringens förslag.

Herr talman! Det känns onekligen litet ovanligt, men jag vill denna gång yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Det är ett ganska märkligt ärende som vi nu skall hantera. Jag avser inte att gå in på detaljer utan gör i stället en summering. Först av allt aviserade regeringen för länge sedan att en omfattande proposition skulle läggas fram om det komplexa systemet när det gäller studiefrågor m.m. När man efterlyste den aviserade propositionen aviserades det att den skulle komma, men inte när. När man närmade sig mandatperiodens slut aviserades det att den aviserade propositionen med oaviserat datum inte skulle läggas fram. Till sist lades en oaviserad proposition fram som tydligen skulle ersätta den aviserade med oaviserat datum. Av den stora aviserade propositionen som skulle ta ett radikalt grepp på ett mycket stort problem ''bidde det en tumme''. Regeringen påpekar dessutom i sin proposition behovet av att mer genomgripande förändringar måste genomföras. Det är även, enligt regeringens mening, befogat att kritisera de olika offentliga systemen för att de är orättvisa och har ett felaktigt signalsystem. Samtliga partier är alltså eniga om att det behövs genomgripande förändringar inom studiefinansieringssystemet och att nuvarande system bl.a. är mycket orättvist. Vidare är samtliga partier överens om att det behövs ett helt nytt samordnat vuxenstudiestöd. Partierna är även överens om att hela detta hopkok av olika ingredienser inte är bra utan måste ändras. Just detta hopkok kan även liknas vid ett plockepinnspel. Man försöker göra någonting i ena ändan, då pinnarna plötsligt rör sig i oförutsägbara riktningar i delar av högen där man minst anar det. Herr talman! Det är angeläget att regeringen i nuvarande läge inte gör detta misstag. Faran är uppenbar för att ändringen, i stället för att i välvillig ambition och oförstånd ändra en detalj i spelet, kommer att orsaka mer kaos. Jag ställer mig ännu mer frågande till behandlingen av ärendet. Innan ärendet började behandlas fanns det en del meningsskiljaktigheter mellan partierna. Efter vissa diskussioner och önskemål om att lägga även denna proposition till den parlamentariska utredning som regeringen har aviserat kommer att tillsättas för att lösa detta komplexa system, fick jag en känsla, nästan intill visshet, av att partierna hade enats om en parlamentarisk utredning. Döm om min förvåning då plötsligt borgarna reserverar sig mot lösningen! Är det för mycket begärt att få en kommentar från Moderaterna om detta? Kan det vara så att instruktionen från regeringen kom så sent till sin förlängda arm i riksdagen att propositionen måste igenom, kosta vad det kosta vill och oavsett innehållet. Herr talman! Med detta korta anförande har jag nu bidragit till att spara riksdagens dyrbara tid, vilket jag hoppas även smittar av sig på mina kolleger i utskottet. Jag avser tyvärr emellertid att ta igen tiden i morgon, vid behandlingen av socialförsäkringsutskottets betänkande 18.

Herr talman! Arne Jansson ställde en direkt fråga till mig. Han har haft en känsla av att vi var ganska överens men att vi moderater sedan reserverade oss. Det gjorde vi inte. Vi är ju helt överens om att vi skall ha en parlamentarisk utredning. Vi är helt överens om att vissa delar av den, föranledda av en motion från Socialdemokraterna och Ny demokrati, skall behandlas med förtur. I stort var vi överens. Det var nog inte bara en känsla utan så var det. Men jag har aldrig uttryckt -- i så fall har Hans Dau missuppfattat mig -- att jag skulle frångå regeringens förslag på de enskilda punkter som jag vidhåller är ett steg i rätt riktning och en markering av den färdriktning som regeringen vill att vi skall fortsätta i.
Herr talman! Jag tror faktiskt att jag instämmer i Lena Öhrsviks konstaterande tidigare beträffande Hans Daus sits i det här fallet.

Herr talman! I det här betänkandet har Vänsterpartiet tre motioner, två från allmänna motionstiden och en motion med anledning av propositionen. Kvällen är sen och Lena Öhrsvik har gjort en mycket förtjänstfull historisk beskrivning och genomgång av dagens betänkande. Jag vill därför bara kort kommentera våra motioner. I den ena tar vi upp riskerna med ett system med alltför lågt studiebidrag och alltför höga lån. Det var det som Hans Dau tog upp. Där anser vi att det finns risk för att studenter avstår från studier på grund av risken att misslyckas och ändå stå kvar med stora låneskulder.

Arne Janssons liknelse med ett plockepinnspel tyckte jag var talande. Detta gäller inte bara studiesystemet. Det har också varit fallet i andra system, och då inom socialförsäkringens område. Där har man kunnat iaktta att man vidtar en åtgärd som sedan får icke i förväg anade konsekvenser i andra delar. Vi har nöjt oss med utskottsmajoritetens skrivning om en översyn av hela studiestödssystemet och har alltså inte någon meningsyttring. Jag hoppas att majoriteten håller också vid omröstningen och att vi verkligen får den här översynen av studeimedlen. Vänsterpartiet har i många år motionerat om just det och pekat på den snårskog av olika system som finns i dag. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag nämnde inte Berith Eriksson och Vänsterpartiet i mitt inledningsanförande. Det var minst av allt någon nonchalans mot Berith Eriksson. Hon gör som många andra ett mycket bra jobb i utskottet, och det respekterar vi. Berith Erikssons anförande bekräftar bara samsynen på problemen. Det Berith Eriksson nämnde om risken för att studerande avstår att studera på grund av ofördelaktiga lån och bidrag är någonting som vi har diskuterat i många år. Jag hoppas att resultatet av utredningen blir att vi kan komma till rätta med det. De vuxenstuderandes försörjningsansvar nämner regeringen i propositionen att man måste titta särskilt noga på i beredningen. Det nämner även Socialdemokraterna och nu också Vänsterpartiet. Det är väl en av de mer svårlösta delarna, skulle jag kunna tänka mig. Det har sagts många gånger att man sitter vid samma bord och har så olika förhållanden. Det blir ofta så då ett system blir litet äldre. Man plussar på och lappar på, och då får man det här resultatet. Det här är en av de stora frågor som jag hoppas att utredningen skall kunna klara.

Herr talman! Jag skall försöka att se till att vi är klara före elva, så jag har kortat ned mitt anförande högst avsevärt. Mina begärda fem minuter skall inte bli fem. Jag vill kort konstatera att man kan läsa var Ny demokrati står principiellt och hur vi ser på den här frågan, eftersom vi utvecklade detta i en principmotion i januari i år, Ub365 med rubriken Vi konstaterade att det finns en stor samstämmighet om det förslag som regeringen har lagt fram. Det har den här korta debatten visat. Man kan i och för sig ha synpunkter på att det inte går tillräckligt långt. Vi skulle vilja att man tog ett större steg. Men vi tycker att de här stegen går i precis den riktning vi har angett. Inte minst Lena Öhrsviks utmärkta exposé visar att utredningarna har jobbat länge, och det kommer den här parlamentariska utredningen också att göra, men handling är också viktigt. Jag tycker trots allt att det finns handling i rätt riktning, och eftersom den går i den riktning som vi vill gå i Ny demokrati yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.
Herr talman! Förra gången var det Lars Moquist som i en trafikdebatt kritiserade sitt eget parti och dess agerande. Nu är det den sparkade partisekreteraren Stefan Kihlbergs tur. Agerandet talar för sig självt och kommenteras därför inte vidare.

Herr talman! Jag vill bara kort till protokollet få noterat att jag stöder mig på den partimotion som vår dåvarande partiledare Ian Wachtmeister har skrivit under. Jag betraktar den fortfarande som vårt partis politik.
Herr talman! Detta var ett av skälen till att jag försökte vara tydlig och att jag tog god tid i anspråk. Jag ville visa på att även om vissa delar av Ny demokrati kan ha sympati för vissa delar av regeringens förslag skall man vara medveten om att de är mycket dåligt utredda. Det brukar man kritisera i andra sammanhang. Det finns inga beräkningar. Det finns inga analyser. Det finns ingen analys av de administrativa konsekvenserna, som faktiskt kan bli nog så våldsamma. Jag skulle mycket gärna ta en sakdiskussion med Stefan Kihlberg om de här frågorna. Det skulle säkert vara mycket intressant. Jag har lång erfarenhet av detta. Förslagen är inte avsedda att träda i kraft förrän tidigast den 1 juli nästa år och en del av dem den 1 januari 1996. Därför behöver man inte anta ofullständiga, dåligt analyserade förslag nu, enbart för att protestera mot delar av sitt eget parti. Jag tycker faktiskt att det är ganska dålig stil. Det finns ändå två partimotioner med litet olika inriktning. Nu tycker jag att vi har fått ett bra utskottsbetänkande, som redovisar mycket klart att det är en dålig proposition som det är onödigt att anta nu. Den som så önskar hinner genomföra de här förslagen.
Herr talman! Jag har svårt att se det som en invändning att man inte tar ett tillräckligt stort steg. När man uppenbarligen kan ta ett litet steg i den riktning som man vill gå har jag svårt att se att det skulle vara ett problem, speciellt som man inte binder upp särskilt mycket. Det finns dessutom ett annat skäl. Det är att detta ställningstagande påverkar beslut. Det är viktigt inte bara i sådana här sammanhang, utan det gäller i alla sammanhang, att man fattar politiska beslut i tid och att det finns en uthållighet i dem. Det är därför inte någon kritik att ikraftträdandetiden är längre fram. Det är a och o att jag som student vet vad som gäller. De flesta studenter tittar åtminstone ett år framåt i tiden när de fattar sina beslut.
Herr talman! Om Stefan Kihlberg hade lyssnat på den tidigare diskussionen hade det framgått att det är precis denna uppbindning inför framtiden som är så onödig och så dum. Det skapar väldigt stora låsningar. När man i detta fall skall fatta beslut om ett nytt återbetalningssystem har man helt låst möjligheterna att diskutera fördelningen av subventioner mellan återbetalningssidan och tilldelningssidan. Återbetalningssystemen är långsiktiga. För varje gång man gör en förändring i ingripande syfte skapar man ett nytt återbetalningssystem, och vi har redan två. De skall vara i ungefär 40 år. Man kan inte hantera politiska frågor på detta sätt.

Herr talman! Jag vill för Stefan Kihlberg påpeka att vi andra är innerligt trötta på att vissa nydemokrater använder den scen som är tillgänglig, nämligen kammaren, för att angripa sina egna partikamrater. Vi hade förra mandatperioden ett parti i riksdagen som ibland fungerade som en raket här i kammaren, men inte för att förgöra varandra. Detta är ett sådant tydligt agerande åt det hållet. Ledamöterna från Ny demokrati borde kunnat komma överens i sitt eget parti om hur det skall röstas här i kammaren när vi arbetade med detta ärende i utskottet och inte nu under kammardebatten.
Herr talman! Jag instämmer i den kritiken, Berith Eriksson. Också jag tycker att mitt parti har agerat klandervärt på den här punkten. Jag försvarar det inte, utan jag beklagar det.

Fru talman! Jag börjar med att tala om de allmänna pensionerna och går sedan över till delpensionen. Jag kommer endast att ta upp några aspekter som inte så många andra har tagit upp i denna gigantiska flod av information. Jag skulle vilja anspela på vad Friedrich von Schiller sagt, ''es äckelt mir'', och säga att allt detta bläcksudd äcklar mig. Man anser att vårt nuvarande ATP-system befinner sig i en djup kris. Är det sant? Mitt svar är nej. Om det är något som inte befinner sig i en kris i detta krisens Sverige i dag är det vårt ATP-system. Vid en årlig BNP-tillväxt på 1,5 %, just det som Pensionsberedningen har räknat med, kommer AP-fonderna att behöva tas i anspråk först omkring Hittills har man endast tagit en del av avkastningen. AP-fonderna växer hela tiden. Om man efter 2010 skulle behöva börja tömma fonderna räcker de i minst drygt 10 år, dvs. till omkring 2025. Det är naturligtvis svårt att göra exakta beräkningar. Jag har haft hjälp av en mycket framstående försäkringsmatematiker när jag har gjort dessa beräkningar. Efter 2025 måste kompensationsgraden sänkas. Vi kommer ändå att efter internationella förhållanden ha ett mycket gott pensionsskydd i minst 20 år till, dvs. till ungefär Alternativt kan man sänka kompensationsgraden redan tidigare. Man kan sänka den på olika sätt. Man kan t.ex. kompensera upp till 5,5 basbelopp och få mera av en grundpensionskaraktär. Det finns möjlighet att med smärre modifieringar få ATP systemet att fungera väldigt bra i mycket lång tid framöver. När detta pensionsbeslut fattades var regeringspartierna och Socialdemokraterna överens. En signal skulle gå till marknaden. Utlandet skulle på en gång reagera positivt på detta oerhört viktiga beslut enligt mångas mening i Sverige. Jag trodde inte ett dugg på detta, och denna signal kom aldrig. Jag skulle gissa att det inte heller kommer någon signal efter dagens beslut i kammaren. Det nya pensionssystemet uppfattas inte av marknaden såsom radikalt positivt för Att som Pensionsarbetsgruppen gör blanda ihop det gamla ATP-systemet med ett nytt system anser jag kommer att förorsaka mycket stora problem. Stora grupper av befolkningen kommer att känna sig orättvist behandlade. Människorna blir vilse och får ännu mindre tilltro till politikerna osv. Motsättningar som inte finns kommer att byggas upp. Detta är redan på gång. Kvinnor ställs mot män. Akademiker ställs mot arbetare. Unga ställs mot gamla, och egna företagare ställs mot anställda. Så kommer det att bli framöver. En sak som kommer att inträffa och som man kan vara 100-procentigt säker på är att antalet artiklar, skrifter och böcker om detta kommer att öka ofantligt under den närmaste tioårsperioden. Det hade varit mycket bättre om man i stället hade behållit ATP-systemet och justerat det med en eventuell sänkning av kompensationsgraden och då tagit hänsyn till vad vi har råd med i detta land med hänsyn till BNP:s utveckling osv. Man skulle ha kompletterat med generösare regler för avdrag för privata pensionsförsäkringar, dvs. man skulle få dra av för make, maka och sambo. Motioner har väckts på detta område. Ingen nämnd och ingen glömd. Om man vill införa ett nytt pensionssystem -- vilket jag alltså inte tycker vore bra -- borde man ha gjort vissa viktiga förändringar. Dessa förändringar har vi skrivit motioner om och reserverat oss för i Pensionsarbetsgruppen, där jag satt med. En viktig förändring vore att man hade en betydligt större premiereservdel än som finns i det nya förslaget. Hur stor denna premiereservdel skulle ha blivit vet ingen. Hade man enbart ett premiereservsystem, skulle i stort sett hela Sverige ha ägts av pensionsfonder i framtiden. Vi anser att man borde ha ett dubbelt så stort premiereservsystem som det för närvarande föreslagna. En annan viktig aspekt är att det nya pensionssystemet borde ha mer av grundpensinskaraktär. Man skulle inte kompensera upp till 7,5 basbelopp, utan man skulle gå upp till 5,5 basbelopp. Sedan skulle var och en själv få ordna den återstående delen genom privata försäkringar eller eventuellt av arbetsgivaren betalda försäkringar. Den viktigaste punkten i vår reservation är emellertid inte detta utan förslaget om att man efter 60 års ålder inte längre skulle ha rätt till förtidspension annat än i sällsynta undantagsfall. Efter 60 år skulle man vara hänvisad till förtida uttag av ålderspension. Jag förutsätter att den nya regeringen -- som jag starkt misstänker kommer att bli socialdemokratisk -- skall allvarligt överväga detta. LO har ju liknande åsikter. Här skulle man på ett enkelt sätt skapa rättvisa och samtidigt spara pengar. Jag yrkar avslag på propositionen samt bifall till vår reservation under mom. 1, 2, 3, 7, 18 och 20 i socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande 24. I delpensionsbetänkandet ingår såsom bilaga 3 ett arbete från Sociologiska institutionen vid Umeå universitet med titeln Varför ökar antalet förtidspensionärer? Man kommer i detta arbete fram till ganska märkliga slutsatser. De går stick i stäv med en artikel i Veckans Affärer den 13 maj 1994. Där har man studerat ett arbete från Uppgifterna är tydligen kontrollerade av Statistiska Centralbyrån. Av det arbete som Veckans Affärer citerar framgår att antalet invandrade förtidspensionärer under åren 1975--1992 ökade från 4 % till 10 %. Samtidigt har den svenska andelen legat konstant på 4 %. Problemet med förtidspensionens ökning är huvudsakligen ett invandrarproblem. Genom den massiva invandringen kommer även pensionssystemet på sikt att påverkas mycket kraftigt. Jag försökte ta upp dessa aspekter i Pensionsarbetsgruppen. Man tittade litet försynt på dem och avfärdade dem sedan. Synpunkterna framfördes ju från Ny demokrati, och då var det inte lämpligt att reagera. Det är inte fråga om invandrarfientlighet, men invandringen kommer att påverka pensionssystemet och det problemet måste man förr eller senare tackla. Därefter vill jag gå in på delpensionsfrågans behandling våren 1993. Tyvärr kan jag inte medverka till att rädda denna pension en tredje gång. Jag vill att påståendet att vi i socialförsäkringsutskottet har brutit en överenskommelse belyses ytterligare en gång och sedan läggs till handlingarna för framtida forskning. Vi beställde en utredning efter anklagelserna om att vi hade brutit överenskommelsen. Vi anlitade en mycket aktad jurist, nämligen Lars Foyer från konstitutionsutskottet, som mycket noggrant gick igenom ärendet. Efter mycket noggranna förhör som tog en dryg månad i anspråk avlämnade han en tolvsidig rapport, som kommer att deponeras i Slutsatsen i Lars Foyers rapport löd: ''Någon formell överenskommelse i delpensionsfrågan som kan åberopas mot Ny demokrati har inte träffats. - Det inträffade är alltså uttryck för en kulturkrock: traditionell riksdagsverksamhet med tyngdpunkt i utskottsarbetet kontra ett hittills ovanligt, mera demonstrativt agerande med tyngdpunkt i kammarbehandlingen.'' Slutligen tackar jag fru talmannen för visad fördragsamhet med vissa av vårt partis yttringar. Jag kommer särskilt ihåg hur väl talmannen höll balansen, när vår på den tiden vördade partiledare uppträdde i denna talarstol iklädd kilt. Jag önskar fru talmannen en god sommar!

Fru talman! Eftersom detta är min sista större debatt här i kammaren, vill jag inleda med att säga att jag naturligtvis har många positiva minnen från mina riksdagsår -- då även från socialförsäkringsutskottet. Jag vill främst nämna det goda arbetsklimatet. Men vad jag också kommer att minnas av framför allt det senaste riksdagsåret är de många dåligt beredda förslag som har kommit till socialförsäkringsutskottet. Utskottet har ständigt fått komplettera. Utskottet har fått göra omskrivningar, förtydliganden och bordläggningar. Vi har fått lov att skaffa egna underlag och ibland snicka till egna lösningar. Här vill jag passa på att uttala min djupa respekt för utskottskansliets stora kompetens. Det som är otillfredsställande med en sådan arbetsordning är att somliga förslag inte leder till resultat. Det var förmodligen därför som det inte blev någon ny tandvårdsförsäkring. Det har resulterat i konstigheter, som man senare har försökt att eliminera verkningarna av, t.ex. reduceringen av sjukförsäkringen för långtidssjuka och olägenheterna med att kunna delta i ideell verksamhet för förtidspensionärer. Även det framtida pensionssystem som vi skall diskutera här i dag är otillfredsställande ofullständigt enligt vår mening. Förslaget är dåligt berett och jag tror inte att framtidens pensionssystem kommer att se ut som det som nu skissas i betänkandet. Det blir förmodligen inte tillräckligt med de tre nya utredningar som man nu planerar att tillsätta. När det dyker upp nya problem och svårigheter kommer ytterligare översyn att behövas. Vänsterpartiet blankt nej till, eftersom procentuellt sett höga avgifter får mycket negativa marginaleffekter för människor med små inkomster. Egenavgifterna är enligt olika uttalanden från Ingvar Carlsson inte längre aktuella, utan de skall tas ut som arbetsgivaravgifter. Det här är en av Göran Persson, har samma synsätt. Därtill håller han med oss om att förslaget är dåligt utrett. Det något märkliga i det här sammanhanget är att Göran Persson, enligt en artikel i Svenska Det vore bra om herrarna kunde bestämma sig. Jag har läst en annan socialdemokrats debattbok, Kjell-Olof Feldt med oss om de oönskade marginaleffekterna. I boken påtalas också det orättvisa i att övergå från arbetsgivaravgifter till avdragsgilla egenavgifter. Det är en åtgärd som har en omvänd fördelningseffekt som innebär en förmån för rika höginkomsttagare. Det leder i sin tur till att kommunernas och landstingens ekonomi dräneras. En del hävdar att Kjell-Olof Feldt har fel, att det är ett nollsummespel, men någon effekt har väl ändå avdragsgilla avgifter på ekonomin? Det är dessa avgifter som Vänsterpartiet anser borde utredas innan ett principbeslut fattas. Avdragsgilla avgifter i exempelvis socialförsäkringen drabbar ju kommunerna. Det är ganska självklart, eftersom kommunerna då får mindre pengar. De som förordar egenavgifter gör det av två skäl. De ser dels egenavgifterna som ett led i systemskiftet -- man skall själv sköta sina försäkringar -- dels pekar de som förordar egenavgifter på pedagogiska skäl -- man skall se vad man betalar för. Den första delen av argumentationen, den för systemskiftet, är Vänsterpartiet klar motståndare till. När det gäller det andra argumentet, att man skall se vart pengarna går, anser vi, liksom många andra, att avrapporteringen säkert kan göras på annat sätt. Det skriver man också i betänkandet. Även i utskottet har vi tagit upp avgiftsväxlingen och skatteproblematiken som blir en följd av den. Utskottet pekar på att saken måste ses över. Det är väl bra. Men det räcker inte att fatta beslut om att det skall finnas en skatteväxling om man inte lämnar tillräckliga öppningar för att det skulle kunna göras annorlunda. Vänsterpartiet anser att det förslag som vi nu skall debattera om och ta ställning till är mer byråkratiskt än det pensionssystem som vi redan har. Frågan är om man inte drar på sig svårigheter i stället för att åtgärda brister. Inga försök har heller gjorts för att behålla det goda i nuvarande system. Vi tycker som bekant inte heller att det sätt som regeringen har hastat fram de här besluten på är vidare demokratiskt. Alla remissinstanser har påtalat den korta tid som de har haft till sitt förfogande. De skulle ha behövt mer tid för att göra bedömningar av konsekvenserna för sina medlemmar, exempelvis inom fackförbunden. Jag anser att hanteringen av förslaget i utskottet, och att också hasta det igenom vårriksdagen, ger kritikerna rätt. Med rätta har utskottet också uttalat sin oro över de samhällsekonomiska konsekvenser som regeringens förslag innebär. Vänsterpartiet delar den oron. Att regeringen och utskottet har fastnat för livsinkomstprincipen har medfört att det blir ett snårigt system, eftersom man då måste kompensera så många omständigheter under intjänandetiden. Det gäller i dag studier, vård av barn, militärtjänst och delad pensionsrätt. Under beredningens gång kommer det säkert att dyka upp flera omständigheter som man anser måste kompenseras. Hur blir det t.ex. med vård av anhörig? För vart och ett av de här områdena behövs ett eget regelsystem. Vänsterpartiets alternativ är i det fallet avgjort mycket enklare. Vi vill ha ett system som bygger på de 30 bästa intjänandeåren. Vi vill ha kvar de fördelningseffekter som det nuvarande ATP-systemet ger. Det skulle vi få på det sättet. Vi anser att finansieringen skall ske solidariskt och delas både mellan generationer och mellan individer. Ett sådant system kan vara förmånsbaserat och knytas till det samhällsekonomiska utrymmet. Det kan, liksom det nu framlagda förslaget, göras följsamt till samhällsekonomin. Med en 30-årig intjänandetid behövs inte alla kompensationsregler för olika grupper. Man har god tid på sig för att studera, skaffa barn, göra militärtjänst, vara utomlands ett tag eller kanske arbeta utanför Europa någon period. 30 intjänandeår kan ge en bra pension att leva på. Livet skulle med vårt förslag ''räcka till'' även i pensionshänseende. Dessutom, vilket inte tas upp i betänkandet, skulle besparingar kunna göras på den administrativa sidan. I betänkandet skrivs väldigt litet om den administrativa delen av det nya pensionssystemet. Det premiereservsystem som skall införas anser vi vara enbart av ondo och en del av den nuvarande regeringens systemskifte. Även ett premiereservsystem är dyrt att administrera. Det försäkringsbolag som skall sköta hanteringen kommer naturligtvis att göra detta mot skälig ersättning. Troligtvis kommer avgifterna att ligga på ca 20--25 %. Det kommer då att krävas att man blir en alert placerare för att inte förlora pengarna i sin premiereserv, som skall vara en extra trygghet på gamla dagar. På detta sätt blir premiereserven en gökunge i en allmän försäkring. Risken är uppenbar att den kan tränga ut och ta död på de generella förmånerna i systemet. Det är i dag svårt att veta hur stora skillnader det kommer att medföra i pensionsnivåer, men vi ser en klar risk att goda placerare och folk med tur kommer att få högre pension. Man kan då fråga sig om man kan fortsätta att kalla det här pensionssystemet allmänt. Bidragsberoendet finns kvar. Regeringen och utskottet har inte löst problemet för dem som inte har någon eller mycket liten inkomst, en grupp som bara blivit större under den här regeringsperioden. För den gruppen ges inget alternativ till socialbidrag som försäkring på gamla dagar. Självklart kommer de flesta fattiga år 2010 likaväl som nu att vara kvinnor. Grundpensionen får en så låg nivå att människor med liten pension kommer att behöva tillskott i form av socialbidrag. Det problemet finns bl.a. för stora grupper av invandrare, något som också utskottet berör i sitt betänkande. Behovet av bostadsbidrag för att klara hyran kommer att finnas kvar för stora pensionsgrupper. En högre grundpension skulle spara in på både bostadstillägg och socialbidrag. Enligt vårt förslag skall basbeloppet höjas med en halv procent. På det sättet skulle stora grupper räddas från att behöva efterfråga socialbidrag. Samtidigt med reformeringen av det allmänna pensionssystemet behandlas i dag förslaget om försämring av delpensionen. Också det förslaget kan ge ett negativt utslag för låginkomsttagare, framför allt kvinnor. Vi kan i dag bara gissa oss till hur det blir, eftersom det även på den punkten råder stora oklarheter om hur en förändring slår. Vad vi vet är att antalet förtidspensionerade har ökat när man vid tidigare tillfällen har förändrat delpensionen till det sämre. Vi tycker att det hade varit rimligt att den arbetsgrupp som ser över förtidspensioneringen även hade fått i uppdrag att utreda och lägga fram förslag till hur möjligheten till delpension skulle kunna införlivas i pensionsreformen. Det finns en klar koppling mellan delpension och förtidspension, och det är därför mycket oklart om den nu väntade besparingen verkligen blir en besparing i stället för en övervältring till andra delar av socialförsäkringssystemet. Jag ser att min taletid börjar ta slut, fru talman, och jag vill därför till sist bara göra en reflexion. Regeringen, som annars är så noga med EU anpassningen, har i det här fallet tydligen missat att göra sina förslag anpassade till EU. Inte heller har utskottet i sitt betänkande kommenterat våra motionspåpekanden om delad pensionsrätt och anpassning till Europaunionen. Fru talman! Jag får senare komma tillbaka i repliker. Jag yrkar bifall till vår meningsyttring vid betänkandet SfU26. För att spara kammarens tid yrkar jag i vår meningsyttring vid betänkandet

Fru talman! ATP-lagstiftningen är i år 35 år gammal. Pensionsbeslutet togs, som bekant, under svår oenighet med en majoritet i riksdagen som byggde på en mans nedlagda röst. Då som nu var pensionsbeslutet ett principbeslut. Det slutliga utformningen skulle regeringen återkomma med senare. Redan 1958 års proposition, som avslogs, uppvisade stora avvikelser från de Åkessonska och Eckerbergska utredningarna, framför allt vad gällde intjänandereglerna. 15/30-årsreglerna introducerades mycket sent -- efter folkomröstningen -- i en pensionsberedning med medverkan av bl.a. Otto Nordenskiöld. När man nu i efterhand läser de två propositionerna, från 1958 och 1959, slås man av den totala bristen på analys av de ändrade intjänandereglerna och av de ekonomiska aspekterna över huvud taget. Det fanns inte mycket av analyser av ATP-systemets långsiktiga hållbarhet. Berith Eriksson framför nu motsvarande kritik mot oss. Jag har jämfört de olika texterna. Man skall inte berömma sig själv, men vi har i alla försökt att göra mer av grundliga analyser. Men det är mycket svårt att föra en diskussion när de verkligheter som vi beskriver är så olika att man knappast tror att man talar om samma sak. Varför börjar jag egentligen med en sådan här historisk betraktelse? Den har viss betydelse för hur vi bedömer dagens förslag. För det första är det väsentligt när man fattar sådana här långsiktiga beslut att man vinnlägger sig om noggranna överväganden om systemets möjligheter att stå emot påfrestningar. Sådana överväganden måste vi också göra i dag. För det andra är det omöjligt att fatta långsiktigt hållbara pensionsbeslut utan en betydande majoritet i riksdagen. Jag tror att pensionsbeslut i stort sett måste bygga på konsensus. Det har sagts -- och den utsagan höll också på att flyta in i utredningen -- att ATP-systemets ekonomiska bräcklighet aldrig uppmärksammades när beslutet togs. Detta är fel. Mitt parti varnade faktiskt för de framtida ekonomiska problemen. Herr Cassel uppehöll sig i riksdagens pensionsdebatt vid de problem av ekonomisk natur som ATP-systemet skulle ge upphov till. Varningar fanns. Jag säger inte detta för att briljera med mitt partis klokskap utan därför att jag tror att vi måste visa lyhördhet även för kritik. Jag har försökt att lyssna till de konstruktiva förslag som har framförts i motioner som behandlats i utskottet. Med en sådan inställning kan vi ta itu med svårigheterna, och jag hoppas att vi i framtiden alltid skall göra det tidigt och inte på ett sent stadium. Problemen i dag har fördjupats genom att insikten om att allt inte stod rätt till med ATP systemet har tagit lång tid att växa fram, och de som reserverat sig mot dagens utskottsbetänkande har ännu inte skaffat sig en realistisk bild av nuvarande ATP-systems brister. Jag tycker inte att jag behöver säga mer. ATP-systemet har en inbyggd ekonomisk bräcklighet. Den har förvärrats genom åren. Följande faktorer har bidragit till detta. Först och främst byggde systemet på hög tillväxt. Man lovade höga ingångspensioner. Med hög tillväxt skulle nämligen pensionerna skriva ned sig själva, eftersom de skulle räknas upp enbart med prisindex. Det var meningen att 80--90-åringar endast skulle ha 30 % av sin lön under de 15 bästa åren. Med låg tillväxt blev utvecklingen den motsatta. Den faktiska och formella pensionsåldern ändrades -- 67 år blev 65 år. Men i realiteten är den faktiska pensionsåldern i dag 59 år. Det håller inte ekonomiskt. Förtidspensionskostnaderna har exploderat. Här måste ett mycket stort antal åtgärder vidtas. Vi blir i genomsnitt mycket äldre och vi studerar längre. Då krävs det också att vi arbetar något längre upp i åldrarna. Leif Bergdahl har tyvärr inget förstått. Det är det enda som jag kan konstatera efter hans anförande. ansåg jag att förslaget var för långtgående och inte alls tillräckligt. Vi var tvungna att göra någonting för att skapa tilltro till en långsiktig, väl genomtänkt och rättvis omvandling av ATP-systemet. Jag tog upp några grundprinciper. För det första att rättsförluster för intjänade pensionsrättigheter skulle undvikas. För det andra att medborgarna skulle ges möjligheter att bygga upp ett eget pensionssystem och efterlevandeskydd. För det tredje att förmåner som inte motsvaras av de från början stipulerade intjänandereglerna avförs från systemet. Det gäller s.k. fripassagerare, där motivet ofta var arbetsmarknadsskäl. För det fjärde att möjligheterna att återföra pensionsåldern till den i ATP-systemet ursprungliga övervägs, allra helst som den genomsnittliga livslängden ökar. Givetvis bör konstruktionen kunna göras flexibel. Människor är olika, och det skall man ta hänsyn till. Vi har bundit oss vid att den formella pensionsåldern skall vara 65 år. Det står i avtalet, och avtal skall hållas. Jag tror att detta egentligen inte spelar någon större roll i dag och inte heller i det nya systemet. Vi måste se på den faktiska pensionsrätten, och den skall jag återkomma till. När det först gäller rättsförlusterna i det nya pensionssystemet har det rått enighet över partigränserna om att vi så långt möjligt skall minimera rättsförluster. I dagens ekonomiska situation är detta inte lätt. Långa övergångstider leder till tröghet och högre kostnader. Vi har valt en tjugoårig -- egentligen tjugofemårig -- övergångstid för åldersgruppen 40--60 år. Personer över 60 år omfattas enbart av det gamla systemet, och personer under 40 år omfattas enbart av det nya systemet. får sina pensionsinsättningar översatta till det nya systemet. Vi har vinnlagt oss om att på det mest korrekta sättet göra en omräkning från det gamla systemet till det nya. Det finns några -- som jag ser det -- beklagliga undantag beroende på tekniska problem. Det gäller de pensionsinsatser som studiebidragen skall ge för universitetsstuderande. Vi har inte mäktat att hitta någon väg att lösa den frågan. I utskottet sade vi att vi skall se på frågan en gång till. Detsamma gäller kompensationen nära pensionstaket. Rent principiellt anser jag att det inte skall finnas någon pensionsrätt för studiebidrag. Den principen är fel. Det är lön som skall ge pension. Yrken som fordrar långa studier skall ge en god lön, och det innebär kompensation för studieåren. Politik består av kompromisser och av att man skall se på hur förhållandena är i dag. Lönenivån är väldigt sammanpressad. Därför är kompromissen inte särskilt svår att bära för mig. Men jag vill ändå ha detta sagt. För övergångsgenerationen har vi infört en tjugondedelsinfasning som leder till en mjuk övergång till det nya systemet. En brist är måhända att metoden leder till administrationsproblem. Men de bör kunna klaras. Ytterligare: Det finns en regel som gör att ingen skall få sämre pension än han eller hon skulle ha erhållit 1995 med beaktande av intjänandeår. Den pesnion som skulle ha gällt med 1995 års regler räknas fram till pensionsdagen och jämförs med den då intjänande pensionen efter de nya och gamla reglerna sammantaget. Man får det som ger det bästa resultatet. På så sätt undviks retroaktiva effekter. En annan form -- som jag vill kalla för oäkta retroaktivitet -- har ofta påtalats i debatten. Den kan vi inte göra någonting åt. Resonemangen brukar lyda så här: Hade jag vetat att pensionssystemet skulle ändras, hade jag aldrig studerat. Jag hade aldrig forskarutbildat mig och jag hade aldrig skaffat mig barn, eftersom jag då genom mitt val hade gått miste om inkomstår. Argumentet mot detta är att ingen av oss kan planera med säkerhet eller utan risk. Vad vi har tjänat in skall ingen kunna ta ifrån oss i en rättsstat, men det som i efterhand tycks vara felaktiga val på grund av osäkerhet går inte att rätta till med retroaktivitetsregler. Det skulle föra för långt. Det nya systemet bygger på livsinkomstprincipen och det är försäkringsmässigt uppbyggt. Det innebär att vi har frångått det uttalande som fanns i 1959 års proposition ''att sambandet mellan avgifter och förmåner inte skall vara rigoröst''. Huvudregeln för oss har varit att det skall finnas ett fast samband mellan avgifter och framtida förmåner. På så sätt blir pensionsavgiften, vare sig den betalas som egenavgift eller arbetsgivaravgift, en försäkringsavgift, inte en skatt. Sambandet mellan avgifter och pension måste göras tydligt. Det sker genom att den enskilde varje år får ett pensionsbesked på vilket det anges vilken avgift som har betalats in, hur stora de tidigare inbetalda avgifterna är, hur de fördelar sig mellan fördelnings och premiereservsystemet, hur avgifterna har vuxit eller minskat på grund av dåliga tider och hur stor en framtida pension kan tänkas bli om lönen är densamma fram till 61, 65 eller 70 år. På det här sättet får den enskilde och hushållen ett ''planeringsunderlag'' för annat sparande, andra försäkringsanordningar etc. Det har sagts att den svenska modellen har kännetecknats av att hushållens inkomster ''socialiserats'' mycket mer än näringslivets inkomster. Nu återger vi hushållen möjligheten och förmågan att planera. Eftersom systemet är försäkringsmässigt blir pensionen avhängig av hur den återstående livslängden efter 65 år utvecklas. På så sätt blir systemet stabilt. Den kanske mest radikala nyheten i förslaget är att systemet är avgiftsbaserat, inte förmånsbaserat. Vad menar jag med det? Jo, de samlade avgifterna och deras tillväxt bestämmer pensionen, inte slutlönen. Det är därför som det är så viktigt att hushållen får täta pensionsbesked så att de kan trygga vad de anser vara en god pensionsnivå. Ett avgiftsfinansierat system skapar samhällsekonomisk balans. RFV behöver inte vart femte år räkna efter hur mycket avgifterna skall höjas. Om det går bra för Sverige, går det bra för pensionssparandet -- om inte, går det sämre. Därför kommer vi att anstränga oss ännu mera för att det skall gå bra för Sverige. Fortfarande är systemet ett fördelningssystem till Varför? Jo, 1959 års beslut och nuvarande stora statsskuld har gjort det omöjligt att omvandla systemet till ett fullödigt premiereservsystem, om man så skulle önska. Jag tror att en blandning av principerna är bäst. Naturligtvis hade jag gärna sett en större premiereservsandel. När det gäller utrymme i framtiden, får kommande generationer göra den bedömningen. Systemet är så konstruerat att det går att göra vissa ändringar. I Ny demokratis motion önskar man att göra en snabb omvandling till premireservsystem, om jag har förstått saken rätt när jag läste motionen -- när jag hörde Leif Bergdahl förstod jag saken annorlunda. Detta är inte realistiskt i dagens läge. Jag yrkar avslag på Ny demokratis motion. Att helt gå över till enbart grundskydd har också varit aktuellt i debatten. Mitt parti har ofta förespråkat detta. Jag kunde ha sympatiserat med förslaget 1950, men att införa detta i dag hade gjort att dagens och många framtida kohorter av pensionärer hade lidit skada av verkligt retroaktiva effekter. Det bör man undvika så långt möjligt, eftersom det skulle skapa social oro. Jag tycker att vi bör fundera över utvecklingen med superinflation i mellankrigstidens Europa. Pensionsarbetsgruppen har kritiserats för att det nya systemet inklusive övergångsanordningar fortfarande är för dyrt. Inte minst har kritikerna funnits bland de ekonomer som numera har blivit så intresserade av socialförsäkringsfrågor. Jag skall inte nämna några namn, men jag har hört att just dessa duktiga namnkunniga ekonomer och debattörer för 1--1,5 år sedan konstaterade att ett försäkringsmässigt, avgiftsbaserat ATP-system vore en politisk omöjlighet. Systemet bygger, precis som jag förutspådde 1988, på att åtskillnad skall göras mellan det äkta försäkringssystemet och de intjänanderegler som har klara sociala motiv. Det äkta försäkringssystemet lever sitt liv utanför budgeten. Statsbudgeten och andra försäkringssystem får stå för de sociala insatserna, kostnaderna, och se till att periodiseringen blir riktig. Folkpensionen ersätts med en garantipension, som dels skall vara beskattningsbar, dels undanröja de hundraprocentiga marginaleffekter som låginkomsttagare tidigare har drabbats av. Som moderat tycker jag att detta faktiskt är ett av de viktigaste besluten i reformen. Jag tycker att just låginkomsttagare skall få ha kvar någonting av det som de har strävat ihop till. Frågan om förtidspensioner har delvis beaktats av oss. Vi menar att de måste ligga i ett eget system men har lämnat de stora avgörandena till den Albågska utredningen. Vi har också givit en nådatid genom att låta AP-fonderna betala förtidspensionerna under 5--7 år för åldersgruppen Jag tror att en höjning av den faktiska pensionsåldern med 2--3 år under denna tid -- genom en rad olika åtgärder -- är helt realistisk. Det är viktigt att den genomförs. Få motioner ha väckts, men de har varit intressanta. Vi har lyssnat på Daniel Tarschys och på Karin Wegeståhl, och vi har sagt att man måste se närmare på de problem som de har tagit upp. Det har varit positivt att ta del av motionerna. Man kan fråga sig: Har vi löst alla ekonomiska problem inom pensionssystemet? Realismen fordrar naturligtvis att jag svarar nej på den frågan. Om vi får en bra tillväxt de närmaste åren blir påfrestningarna mycket mindre, eftersom det gamla ATP-systemet skriver ned sig självt -- allt enligt konstruktörernas ritningar. Förtidspensionsproblemet måste lösas; kostnaderna måste dras ned. Men de måste dras ned på ett sådant sätt att de som förtidspensionerna verkligen är gjorda för inte drabbas. Om vi skulle misslyckas med dessa saker kan inte hela bördan läggas på dem som har tvingats in i det gamla ATP-systemet, dvs. halva folket. Bördorna måste bäras jämnt av alla transfereringssystem. Men låt mig vara litet optimistisk. Jag erkänner att en del kostnader som drabbar statsbudgeten är väl höga. Det låg i kompromissens natur. Men det finns andra effekter som faktiskt kommer att öka arbetsviljan och dynamiken. Jag tror att chansen för att dessa effekter skall göra sig gällande är större än för de dramatiska dynamiska effekter som utmålades i samband med skattereformen. Konjunkturläget, att tiden är den riktiga, inger tillförsikt. Övergången blir mjukare. Snabba kast, som inträffade vad gällde ändringen av skatteavdrag och den indirekta beskattningen, har effekten att de dödar eller fördröjer de goda krafterna, det som vi kallar dynamik. Jag yrkar bifall till propositionen och avslag på reservationen och meningsyttringen. Vad gäller delpensionerna noterar jag bara med tillfredsställelse att vi äntligen har kommit till en slutpunkt. Jag yrkar bifall till propositionen och avslag på meningsyttringen. Fru talman! Ursäkta att jag talar litet på övertid. Jag vill faktiskt framföra ett tack till Pensionsarbetsgruppen. Jag har tvekat inför att göra det, eftersom det inte är bra om man tror att etablissemanget sitter och kokar ihop lösningar i slutna rum. Men jag skulle vilja säga att vi var väldigt ärliga och öppna. Jag har aldrig arbetat i en politiskt sammansatt grupp där vi har varit så civila. Vi har givit och tagit argument, och vi har försökt att förstå varandra. Det tycker jag är bra. Jag tackar våra tjänstemän som har varit fantastiska och uppoffrat sön och helgdagar, nätter och jag vet inte vad. En del av dem är här nu -- tack så mycket! Jag måste också tacka utskottet. Ni har ytterligare penetrerat texterna och helt klart visat var det kan finnas problem. Det måste vi lyssna till även i fortsättningen. Jag tror att det är så man gör ett bra arbete. Till slut ber jag också att få tacka fru talman. Det är ju sista debatten som jag är uppe i denna säsong. Jag hoppas att jag återkommer. Jag önskar fru talman en god sommar.
Fru talman! Margit Gennser riktar i mitt tycke oprecis kritik mot Vänsterpartiets motionsförslag och försöker ge sken av att Vänsterpartiet inte har förstått att vi behöver ett nytt pensionssystem. Vi anser, och det skriver vi också i vår motion, att vi behöver ett enklare och mer överskådligt system än det som utskottsmajoriteten föreslår. Men vi är överens med utskottet och regeringen om att vi måste ha ett förändrat pensionssystem, eftersom det nuvarande systemet inte kommer att hålla för det kostnader som uppstår om 10--15 år. Detta har också Margit Gennser och andra sagt i olika sammanhang. Vi är också förespråkare för att pensionssystemet skall bli ett separat system med möjlighet att göra omfördelningar inom systemet. Vi är vidare överens om att detta system skall omfatta alla. Ett sådant system är nämligen billigare att administrera, och det är också bättre med ett sådant system när man vill göra ofördelningar inom systemet. Men vi anser att ett pensionssystem som är fritt från behoven att kompensera många grupper blir mycket mer överskådligt och billigare att administrera. Vi håller fast vid bästaårsprincipen på 30 år. Då skapas ett utrymme för just de saker som Margit Gennser nyligen sade att hon egentligen inte var för, som att kompensera för exempelvis studier i pensionssystemet. Om vi läser och följer med i hur framtidsforskare tror att människors förvärvsmönster kommer att se ut i framtiden, finner vi att vårt förslag ger ett bättre system. Forskarna tror att människor inpå 2000 talet kommer att arbeta maximalt 30 år. Någon har påpekat att dagens förslag till pensionssystem bygger på gårdagens -- inte på morgondagens -- livs och arbetsmönster. Vänsterpartiet har genom Riksförsäkringsverket låtit göra en beräkning av vad en justering av årsregeln skulle innebära. Beräkningen visar att vårt förslag ur samhällsekonomisk synvinkel är väl så gott som det som Pensionsarbetsgruppen och utskottet har kommit fram till.
Fru talman! Vad som är enkelt är ofta mycket svårt att definiera. Jag skulle vilja säga att det nuvarande ATP-systemet uppfattas som mycket krångligt av de människor som får sin pension genom det. Jag har ofta fått telefonsamtal där människor har undrat: Blir det verkligen så här litet? Eller: Varför fick jag den här pensionen? Det helt fullgångna nya systemet kommer att vara enkelt, eftersom där finns fasta, klara samband. Vad jag betalar in får jag också ut. Jag får en noggrann och tät redovisning och kan följa vad som händer i systemet. Det betyder att jag under årens lopp lär mig de regler som jag behöver lära mig. Det är alltså ett mer harmoniskt system. Sedan finns det komplikationer, och den stora komplikationen är att vi har haft ett annat system. För att det inte skall bli retroaktiva effekter, eller så få retroaktiva effekter som möjligt, måste vi göra långa och naturligtvis litet krångliga övergångslösningar. Men det beror inte på systemet som sådant, utan det är det gamla systemet och de gamla besluten som binder upp oss på det här viset. Jag hade naturligtvis gärna sett att man kunde säga till människor att de får välja det ena eller det andra systemet nu. Jag kan förstå att ett sådant risktagande är någonting som man har kunnat göra i USA, men det går knappast i dagens Sverige. Därför fick vi välja de här litet mera komplicerade lösningarna. När det gäller det som hör till statsbudgeten tycker jag att vi har fått enklare lösningar. Garantipensionen kommer att vara mycket enklare att förstå än de konstigheter, med avtrappningar i många led, som fanns i folkpensionssystemet. Så fort man tar in en socialt motiverad kostnad i ett system uppstår det vissa komplicerade problem. Men det gäller i alla system, även i det gamla ATP
Fru talman! Margit Gennser börjar med att säga att dagens system är krångligt. Det är ingen som motsäger det. När man pratar med försäkringskassans folk får man klart för sig att det tar många år att lära sig systemet. Det beror framför allt på att det varje gång som systemet ändras införs övergångsregler som lappar över varandra. Jag tycker att vi pratar om olika saker. Det jag tog upp var livsinkomstprincipen ställd mot en beräkning på 30 år och vad det skulle innebära för den enskilde och för samhället. Vårt påpekande är att det för varje grupp som skall ersättas handlar om dels skattemedel som ersättning, dels administrativa kostnader. När man läser det finstilta får man också klart för sig att det inte är alla som kan få den här ersättningen under sin militärtjänst eller under sin barnledighet. Man skall ha betalat in pengar till pensionsförsäkringen under tre år för att komma i åtnjutande av den.
Fru talman! Berith Eriksson går nu över till att diskutera hur försäkringskassans personal kommer att få det. Det är självklart att en förändring alltid innebär en ny ansträngning för dem som har hand om denna service. Jag tror samtidigt att man har möjlighet att satsa på nya, bättre och effektivare datasystem, att man skall använda sig av ny teknik och göra en vettig upphandling, så att det inte blir en upprepning av det gamla FAS 90. Vad gäller påhängen i statsbudgeten, finns de redan nu, kanske inte när det gäller värnplikten men när det gäller andra saker. Det är helt enkelt så att vi här får ha rutiner för att klara ut att de här sakerna finns med i systemet, därför att vi vill ha ett samband mellan avgifter och förmåner. Vi vill ta bort motsvarigheten till skattekilar. Vi vet att skattekilar är något som är oerhört destruktivt för ett lands ekonomi, för arbetsvilja och för arbetsglädje. Jag vet att Vänstern har en annan synpunkt -- kanske en annan människouppfattning. Vi har åtminstone olika uppfattningar om ekonomi. Det lönar sig egentligen inte att diskutera, men jag tror att något av det viktigaste i det här systemet är att det finns ett fast samband mellan avgifter och förmåner. Vi har gjort sociala hänsynstaganden, men vi har lagt dem i statsbudgeten. Det är där de administrativa komplikationerna finns. Man måste göra detta för att få ett humant samhälle, samtidigt som de flesta som reder sig själva har mycket nytta av det fasta sambandet. Det var ett av de stora problemen med det gamla ATP-systemet, dvs. att det inte skulle finnas ett rigoröst samband mellan avgifter och förmåner. Det har säkerligen betytt en hel del för vår mycket låga faktiska pensionsålder.

Fru talman! Mer frihet och mindre otrygghet är centrala mål i arbetet för ett gott samhälle. Mer frihet söker vi åstadkomma genom ett demokratiskt styrelseskick, mänskliga fri och rättigheter, marknadsekonomi och valfrihet. Mindre otrygghet söker vi åstadkomma genom tillgång till god omvårdnad och god vård för alla samt genom socialförsäkringar. De bidrar också till att öka friheten för många människor. Den viktigaste av socialförsäkringarna är ålderspensionen. Det är därför en stor sak vi debatterar i dag, då vi behandlar en reform av den allmänna ålderspensionen. Förra gången detta skedde var för drygt en generation sedan. I slutet av 1950-talet fastställdes grunderna för den inkomstberoende allmänna pensionen, för ATP. Detta skedde efter många års utredande, efter folkomröstning och efter extra riksdagsval. När riksdagsbeslutet fattades år 1959 skedde det med minsta möjliga övervikt -- med en röst. Under de 35 år som gått sedan dess har förändringar naturligtvis gjorts. Så har bl.a. den allmänna pensionsåldern sänkts från 67 till 65 år och grundskyddet stärkts genom att pensionstillskottet införts och höjts kraftigt. Men grunderna från 1959 finns kvar -- på gott och på ont. Få områden är så viktiga för den enskilde och för samhället som socialförsäkringarna. Få ting är så missförstådda som dessa. Inte minst de två senaste årens debatt visar hur viktigt det är att många sätter sig in i dessa frågor. Eftersom ålderspensionen är så central för den enskilde och så viktig för samhällsekonomin är det inte något märkligt att den lätt väcker politisk strid. Så var ju fallet förra gången. Det är desto mer glädjande att riksdagen i dag kan ta ställning till ett förslag om omfattande reformering av ålderspensionen som fått stöd av partier som har Förtjänsten av detta delas av många, inte minst av de många experter som biträtt under arbetets gång. Jag vill till dem och till regeringspartiernas och Socialdemokraternas representanter i dag rikta ett varmt tack för utomordentliga insatser.

Var och en av dessa punkter har varit föremål för diskussion i många år. Ett exempel, fru talman, är frågan om delning av pensionsrätt mellan makar, vilket fru talmannen var en av de första som drev i Sverige. Fru talmannen kan nu få vara med om att se riksdagen ta ställning till detta den sista riksdagsveckan. Det föreliggande förslaget är resultatet av det utrednings och förhandlingsarbete som sattes i gång för drygt två och ett halvt år sedan. Sedan dess har också ett intensivt remiss och utskottsarbete skett. Det reformerade systemets grundpelare har fått ett mycket starkt stöd av flertalet remissinstanser. Det gäller allra mest följsamheten till samhällsekonomin och till förändringar i medellivslängden. Dessa två mycket viktiga förändringar förefaller ha stöd av hela riksdagen, möjligen med undantag av Ny demokrati -- det är litet svårt att utreda var Ny demokrati står i den frågan. Ett starkt stöd har också sådana centrala inslag som livsinkomstprincipen, garantipensionen och övergångsreglerna fått. Den mest kontroversiella delen av den omfattande proposition som riksdagen i dag skall ta ställning till är arbetsgruppens förslag att halva avgiften till ålderspensionen skall tas ut av den enskilde som egenavgift. Denna fråga skall enligt förslaget prövas ännu en gång innan slutlig ställning tas. Av alla de invändningar som riktats mot denna del av reformen väger en tungt: Kan man vara säker på att den föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgiften med drygt 8 procentenheter får till följd att lönerna höjs med motsvarande belopp? Arbetsgivarnas representanter har förklarat sig beredda att se till att kompensationen kommer till stånd. Ändå är man på löntagarhåll skeptisk till att så blir fallet. Efter samtal med parterna får partierna ånyo bedöma frågan. Flera av de övriga invändningarna grundar sig på rena missförstånd. Den vanligaste av dessa är tron att det finns några reella skillnader mellan en arbetsgivaravgift och en avdragsgill egenavgift vad avser fördelningspolitik, marginaleffekter eller kommunernas ekonomi. Så är inte fallet. Det är möjligt att vi inte kommer att bli överens om detta mitt konstaterande under dagens några timmar långa debatt. Jag bedömer det dock som sannolikt att vi kan bli det under de närmaste månadernas prövning av frågan. I propositionen föreslås att möjligheten att få del av den nuvarande delpensionen upphör samtidigt med att det reformerade systemet börjar träda i kraft den 1 januari år 2000. Delpensionen kommer därmed att försvinna några år senare. I årets kompletteringsproposition föreslog regeringen -- efter samråd med företrädare för socialdemokraterna -- vissa skärpningar av reglerna för delpension redan fr.o.m. den 1 juli i år. Utskottet har ställt sig bakom de förändringarna med de tillägg som har dykt upp under resans gång. Riksdagen ställer sig i dag sannolikt inte bara bakom principerna för den omfattande reformeringen av det allmänna pensionssystemet utan också bakom den fortsatta hanteringen av reformen. Som framgår av propositionen kommer riksdagen att i olika omgångar föreläggas lagförslag som utgår från de principer som riksdagen i dag tar ställning till. Alla kommande förslag som utgår från dagens beslut kommer att beredas mellan företrädare för de fem partier som stöder reformen. Jag avser att i nästa vecka föreslå regeringen att tillsätta en särskild genomförandegrupp för att vara forum för detta beredande. Avsikten är att gruppen skall påbörja sitt arbete redan denna månad. Det är angeläget -- för att inte säga nödvändigt -- för att tidtabellen för reformen skall kunna hållas. En av de viktiga frågor genomförandegruppen kommer att ansvara för är hanteringen av frågan om eventuell växling mellan arbetsgivaravgift och egenavgift. Det reformerade pensionssystemet är enligt min och regeringens mening avsevärt bättre än det nuvarande. Allting annat lika vore det därför önskvärt att det trädde i kraft så fort som möjligt, låt oss säga inom något år. Men det reformerade pensionssystemet ger ibland ett högre och ibland ett lägre utfall än vad dagens regler ger. I de fall som det reformerade systemet ger högre pension skulle den berörde förstås inte ha några invändningar mot att de nya reglerna infördes så snart som det var tekniskt möjligt. I det omvända fallet kan berättigade invändningar resas mot ett mycket snabbt genomförande av reformen. Förslaget innebär att de första pensioner som helt betalas ut enligt de nya reglerna betalas ut först åren 2015-- En nackdel med detta långsamma genomförande är att de obalanser som finns i dagens system -- och som bl.a. tar sig uttryck i att de utbetalade ATP pensionerna i år överstiger de inbetalade avgifterna med ca 20 miljarder kronor -- först på lång sikt rättas till. Så sent som år 2010 kommer 80 % av pensionsutbetalningarna att göras utifrån de nuvarande reglerna. Det dröjer ända fram till år 2018 innan de nya reglerna står för mer än hälften av utbetalningarna. Det är detta som är bakgrunden till konstaterandet i propositionen att det kan komma att behövas förändringar i det nuvarande regelsystemet. Fru talman! Jag inledde mitt anförande med att tala om vår strävan att minska otrygghet. Någon total trygghet kan vi människor aldrig skapa. Den stora kometen kan slå ned. Vi vet ännu inte hur vi skall förhindra en ny istid. Förödande krig kan ånyo drabba oss. Handelskrig kan trots alla våra ansträngningar drabba handeln mellan jordens länder. Vi kan också av andra skäl misslyckas med att utveckla produktivkrafterna. Det reformerade pensionssystemet är trots allt detta ett betydelsefullt steg i riktning mot minskad otrygghet. Det ger i sig ökade förutsättningar för ekonomisk tillväxt genom att stimulera till förvärvsarbete och genom ökning av sparandet i ekonomin. De rätta drivkrafterna förstärks och de orätta försvagas. Till detta kommer att pensionerna görs följsamma till förändringar i ekonomin och i livslängden. Med dagens nästan eniga riksdagsbeslut tar vi ett stort steg mot att trygga det viktigaste av trygghetssystemen -- den allmänna ålderspensionen. Fru talman! Det är långtifrån allt som behöver göras, men det är ganska mycket.

Fru talman! Jag är inte ekonom, men jag ifrågasätter ändå Könbergs påpekande att det inte skulle finnas något samband mellan egenavgifter och avdragsrätt å ena sidan och kommunernas ekonomi å den andra. Där sätter jag större tilltro till de många ekonomer som har påpekat att det finns just det. Vari skillnaden mellan egenavgifter och arbetsgivaravgifter ligger är helt klart, åtminstone för alla löneförhandlare.
Fru talman! Jag är glad att Berith Eriksson tog upp den frågan igen -- det ger mig möjlighet att återkomma till den. Berith Eriksson är emot egenavgifter, såvitt jag förstår av två skäl. Det ena är ideologiskt: Hon tror att en socialförsäkring som har egenavgifter inte är en socialförsäkring. På den punkten gissar jag att jag inte kan få Berith Eriksson att ändra uppfattning. För mig står det helt klart att man förstås kan finansiera en obligatorisk socialförsäkring antingen med arbetsgivaravgifter eller med egenavgifter. Om Berith Eriksson inte tror mig på den punkten kan hon ju studera andra länder som har det systemet och uppenbarligen har socialförsäkring. Den andra punkten -- hur det påverkar kommunernas ekonomi -- är inte en värderingsfråga. Det är en fråga om fakta. Antingen har jag rätt, eller också har Berith Eriksson rätt -- något tredje gives inte i det fallet. Om man har en arbetsgivaravgift sådan som vi har haft de senaste 35 åren och som ju är avdragsgill vid beskattningen -- vare sig löntagarna eller några andra betalar skatt på arbetsgivaravgifterna -- får det samma effekt som en avdragsgill egenavgift. De missuppfattningar som finns på den här punkten har ibland, tror jag, att göra med att man inte gör riktigt klart för sig skillnaden mellan en växling och en höjning. Det är självklart att en höjning av en arbetsgivaravgift påverkar kommunernas ekonomi och skatteunderlag. På precis samma sätt påverkar en höjning av en avdragsgill egenavgift kommunernas ekonomi. Om man däremot växlar en avdragsgill egenavgift till en avdragsgill arbetsgivaravgift eller tvärtom påverkar det inte kommunernas ekonomi. Det tror jag lätt inses om man gör den här skillnaden mellan en höjning och en växling.
Fru talman! Frågan om egenavgifter är naturligtvis ideologisk. Det är den utifrån vetskapen att egenavgiften i ett längre perspektiv innebär en lönesänkning för arbetarna. När det gäller den avdragsgilla egenavgiften gör skatteskillnaderna i kommunerna att det blir olika resultat. Arbetsgivaravgiftens skattedel är däremot lika över hela landet. Där ligger skillnaden. Jag behöver inte vara någon större ekonom för att förstå att det slår olika för hög och låginkomsttagare om man skall få göra avdrag för egenavgifterna. Dessutom blir det mindre pengar till kommunerna. Jag anser mig inte behöva vara så bevandrad i ekonomiska frågor för att förstå detta.
Fru talman! Berith Eriksson säger att en egenavgift -- tydligen till skillnad från en arbetsgivaravgift -- leder till en lönesäkning för löntagarna. Berith Eriksson kan möjligen fundera över vad arbetsgivaravgifter leder till. Är de gåvor från arbetsgivarna till löntagarkollektivet, eller påverkar de löneutrymmet? Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan. Berith Eriksson återkommer till det som enligt min mening är en missuppfattning. Hon talar om att kommunalskatteskillnaderna, liksom vilket löneläge man befinner sig i, skulle ha någon betydelse i diskussionen om det skall vara en arbetsgivaravgift eller en avdragsgill egenavgift. I båda dessa fall blir det samma effekt.

Fru talman! Införandet av ATP-systemet är en av våra viktigaste sociala reformer under 1900-talet. Det är naturligtvis en känslig och grannlaga uppgift att genomföra en reformering av ett så stort system som ATP-systemet, som vi alla är berörda av. Det gäller också att bevara människors förtroende för pensionssystemet. Många människor uttrycker en oro och en osäkerhet över vilka förändringar som kommer att göras och vilka effekter en förändring kommer att innebära för deras egen del. Men det finns också en förståelse för att dagens pensionssystem måste förändras. Mycket har förändrats sedan ATP-systemet infördes. Pensionsåldern har sänkts från 67 till 65 år. Medellivslängden har ökat och fortsätter att öka. Det betyder att vi lever längre och är friskare än tidigare generationer. Det är naturligtvis glädjande och bra. Det betyder att Sverige har en av de äldsta befolkningarna i världen. Detta innebär också att pensionerna kommer att betalas ut till allt fler under allt längre perioder jämfört med hur det var när ATP-systemet infördes. Allt fler pensionärer har dessutom tjänat in full pension, och det antalet ökar. Den största samhällsförändringen är kanske ändå att kvinnors förvärvsfrekvens har ökat. Nu förvärvsarbetar praktiskt taget lika många kvinnor som män. Men fortfarande ger kvinnors lägre löner och kortare tid i arbetslivet en lägre ATP än vad män får. Skillnaderna kommer att minska när de kvinnor som i dag förvärvsarbetar går i pension. De har förvärvsarbetat i mycket större utsträckning än tidigare generationers kvinnor. Antalet förtidspensionärer har ökat mycket kraftigt under 1970 och 1980-talet. Samtidigt har antalet yrkesverksamma minskat. Det påverkar kostnaderna för pensionssystemet negativt. Vi har förändringar i befolkningsutvecklingen. En bit in på 2000-talet kommer stora årskullar att gå i pension, bl.a. 40-talisterna. Den utveckling som vi nu ser har alltså inte varit helt okänd. En pensionsberedning började arbeta 1984. Den lade fram sitt betänkande 1990. Sedan dess har den djupa ekonomiska krisen och den höga arbetslösheten tillkommit. Samhällsekonomin har under flera år haft en låg eller ingen tillväxt. Det betyder att lönesummorna har minskat men att pensionernas andel av lönesummorna har ökat. Arbetslösheten är hög. Det medför minskade avgifter till pensionssystemet. Den ekonomiska kris som Sverige befinner sig i har gjort det nödvändigt att påskynda arbetet med en reformering av det allmänna pensionssystemet. den gruppen ingick personer med olika intressen och utgångspunkter, men de hade uppenbarligen en god vilja att åstadkomma ett bra resultat. Jag tycker att gruppen skall ha en eloge för sitt arbete. Här har tydligen de deltagande partierna både tagit och givit, och de har varit beredda att kompromissa för att komma fram till en bred politisk överenskommelse. Detta är självfallet av mycket stor betydelse för pensionssystemets hållfasthet i framtiden. Det som jag tycker att man kan vara kritisk mot -- många är det också -- är den korta remisstiden. Den tidigare pensionsberedningen och nu Pensionsarbetsgruppen har arbetat under cirka tio års tid. Remissinstanserna har fått knappt två månader på sig för att sätta sig in i förslaget och avge synpunkter. Jag tycker också att socialförsäkringsutskottet har haft knappt om tid för en så viktig och komplicerad fråga. Vi startade visserligen arbetet, innan vi hade fått propositionen och alla remissyttranden, med en stor utfrågning. Där försökte vi fånga upp synpunkter och få olika frågor belysta. Det fick vi också. Det har naturligtvis varit till hjälp. Protokollet från utfrågningen finns som bilaga till betänkandet för den som är intresserad. Tidsplanen har också varit alltför optimistisk. Nu föreslås att det reformerade pensionssystemet skall träda i kraft från den 1 januari 1996. Det är ett år senare än Pensionsarbetsgruppens förslag. Vi får se om den tidsramen kan hållas. En hel del arbete återstår nämligen. Jag tycker också att det är bra att förslaget nu skall fattas i två omgångar. I dag skall vi fatta beslut om riktlinjerna. Vi lägger fast principerna om att det skall vara ett offentligt och obligatoriskt pensionssystem, att pensionen skall grunda sig på livsinkomsten, att det handlar om ett ålderspensionssystem och att pensionsåldern skall vara flexibel. Detta betyder bl.a. att frågan om förtidspensioner skall behandlas i ett annat sammanhang. Trots den korta remisstiden har många tunga instanser kommit in med värdefulla synpunkter. Det har också kommit fram att det på en del punkter i förslaget behövs ytterligare bearbetning innan preciserade förslag kan lämnas till riksdagen. Regeringen har därför, som vi nyss har hört, beslutat att kalla en genomförandegrupp med företrädare för de partier som står bakom överenskommelsen. En av de viktigaste punkterna som genomförandegruppen har att behandla är frågan om hur ålderspensionsavgiften skall tas ut -- Pensionsarbetsgruppen har föreslagit att den ena hälften av ålderspensionsavgiften, dvs. 9,25 %, skall tas ut som en arbetsgivaravgift och att den andra hälften skall tas ut som en egenavgift. Den skall betalas av den anställde och vara avdragsgill. Meningen är att den anställdes lön, eftersom arbetsgivaren får sin avgift sänkt med hälften, skall höjas med samma belopp. Många av remissinstanserna är negativa till den här uppdelningen mellan arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Man befarar att växlingen kommer att leda till komplikationer. Många remissinstanser befarar också att växlingen inte kommer att ske för alla löntagare. Något bindande löfte har inte heller arbetsgivarna gett. Även om det i propositionen framhålls att representanter för arbetsgivarna har förklarat sig beredda att bidra till en uppgörelse som innebär att alla löntagare skall ges kompensation för egenavgiften finns det hos de fackliga organisationerna en stor tveksamhet, både till egenavgifter som finanseringskälla och till växlingen från arbetsgivaravgifter. Även Pensionsarbetsgruppen säger i sitt betänkande att växlingen är förenad med komplikationer. Flera remissinstanser påtalade också att om en avgiftsväxling skall ske så skall det vara vid ett enda tillfälle. Regeringen och Pensionsarbetsgruppen menar att det finns skäl att visa fram kostnaderna för det inkomstskydd som det offentliga pensionssystemet ger. Även om dagens arbetsgivaravgifter finansieras ur löneutrymmet så saknas en direkt koppling mellan förmåner och avgifter. Både skatteutskottet och finansutskottet har i sina yttranden tagit upp problemet med avgiftsväxlingen. Skatteutskottet säger att avgiftsväxlingen kommer att medföra att underlaget för olika avgifter kommer att öka. Det gäller inte bara arbetstagarnas egenavgifter till pensionssystemet, till sjukpenning och arbetslöshetsförsäkring utan också avgifter till daghem m.m. om de beräknas med hänsyn till bruttolön. Finansutskottet framför liknande synpunkter och anser därför att om en avgiftsväxling skall ske bör den ske i ett steg vid samma tidpunkt för hela arbetsmarknaden och att den bör hållas isär från vanliga löneförhandlingar. Det finns flera än arbetsgivare och arbetstagare som berörs av följderna av en avgiftsväxling, t.ex. de som har olika skadeersättningar eller andra ersättningar som har fastställts med hänsyn till tidigare lön. Det kan gälla ersättningar som betalas ut från staten, som arbetsskadeersättning eller från försäkringsbolag. Socialförsäkringsutskottet påtalar i betänkandet att de många komplikationer som är förenade med avgiftsväxlingen har blivit fullt tydliga i ett sent skede i arbetet med ålderspensionsreformen. Vi anser därför att det är olyckligt om bindningar som skett under stark tidspress för hur dessa problem skall lösas, skall bli styrande för en så stor och viktig fråga som avgiftsväxlingen. Det är helt nödvändigt att den här mycket viktiga frågan bereds vidare. Frågan behöver diskuteras mycket grundligt både mellan de partier som står bakom uppgörelsen och mellan arbetsmarknadens parter. Frågan om den fortsatta finansiseringen av sjuk och arbetsskadeförsäkringen och förtidspensioneringen hänger mycket nära ihop med frågan om hur ålderspensionsavgiften skall tas ut.

Förhoppningsvis får socialförsäkringsutskottet längre tid på sig att behandla Genomförandegruppens förslag än vad vi har haft när det gäller Pensionsarbetsgruppens utredning och regeringens förslag. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande SfU 24 och avslag på reservationen. Fru talman! I detta sammanhang skall vi också behandla socialförsäkringsutskottets betänkande nr 26, som gäller delpensioner. I förslaget till reformering av pensionssystemet finns förslag om bifall till att delpensionen skall avvecklas från år 2000, dvs. samma år som de första ålderspensionerna kommer att betalas ut enligt det nya reformerade pensionssystemet. Då skall inte heller några nya delpensioner beviljas. Skälet till att delpensionerna tas bort är att det nya pensionssystemet anses så flexibelt och medger individuella lösningar så att behov av ett delpensionssystem inte längre anses särskilt stort. I kompletteringspropositionen, eller vårbudgeten som regeringen föredrar att kalla den, föreslås nu en försämring av delpensionen. Tredje gången gillt, kanske man kan säga. Syftet med delpensionen är att ge de äldre en möjlighet att få en mjuk övergång från förvärvsarbete till ålderspension. För många är det också ett sätt att undvika förtidspension. Regeringen föreslår att arbetstiden får minskas med högst tio timmar per vecka och att rätten till delpension skall den försäkrade få först från och med det år han eller hon fyller 62 år. Ersättningen skall enligt propositionen vara fortsatt 65 %. De här förändringarna skall träda i kraft den 1 juli 1994. Samtidigt säger regeringen att den har ambitionen att successivt höja pensionsåldern i det nuvarande pensionssystemet till 66 år. Förslaget kommer nästan innan bläcket har torkat i Pensionsarbetsgruppens betänkande -- ett betänkande som är en uppgörelse mellan regeringspartierna och där man slår fast att pensionsåldern skall vara 65 år. I vår motion med anledning av regeringens förslag säger vi att vi är beredda att, med hänsyn till den ekonomiska situationen, acceptera vissa besparingar inom pensionssystemet. Men vi har ett annat och bättre förslag än regeringen. Vi är inte beredda att gå med på en höjning av pensionsåldern till 66 år. Det är 65 år som skall gälla. Vi vill också hålla åldersgränsen för när man kan få delpension så låg som det är ekonomiskt möjligt. Vi föreslår 61 år i stället för 62 år. För att finansiera vårt förslag är vi beredda att sänka kompensationsnivån från 65 till 55 %. Arbetstiden får minska med högst tio timmar. När det gäller övergångsbestämmelser så föreslår vi att för att man skall få delpension enligt nuvarande regler skall ansökan vara gjord före den 1 juli 1994, dvs. i år, och man skall börja ta ut delpensionen 1994. Om detta är vi överens i utskottet. Fru talman! Vi har gjort en försämring något mindre försämrad. Vi socialdemokrater har medverkat till en försämring av delpensionen, eftersom vi såg det som mycket viktigt och angeläget att behålla 65 år som pensionsålder. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Under detta riksmöte har vi fattat beslut om stora förändringar i socialförsäkringssystemen. I dag skall riksdagen fatta beslut om den framtida pensionen. Beslutet om reformen är inte förhastat, även om tiden när arbetsgruppens förslag förelåg till beslut inte blev särskilt väl tillmätt. En remissomgång med många svar gav dock besked om en klar majoritet för förslaget. En del återstår naturligtvis att lösa av de frågor som aktualiserats dels under remissomgången, dels under utskottsbehandlingen. Centerpartiet anser dock att detta skall vara möjligt att komma till rätta med när reformen skall sjösättas. Många av oss som i dag i utskottet har handlagt ärendet om reformeringen av pensionssystemet var också med om att utforma efterlevandeskyddet som ersatte den forna änkepensioneringen. Tack vare den framsynthet som detta beslut i enighet kunde ge, har vi åstadkommit en rättvis fördelning av minskade ekonomiska medel. Vi har också samtidigt kunnat skydda de svaga som förlorat en närstående. Jag anser också att dagens pensionsförslag har samma inriktning. Diskussionen rörande den framtida pensionens utformning har pågått under en tioårsperiod. I Centerpartiet tilsattes för flera år sedan en arbetsgrupp, som jag ledde, med syfte att diskutera principen rörande en förändring i dagens pensionssystem. Förenkling och samordning samt en grundtrygghet var de principer som ledde oss i det arbetet. Naturligtvis kunde vi inte grunda våra uppfattningar på annat än principiella beräkningar. Pensionstillskottet och undantagandereglerna för icke anslutna medborgare dominerade pensionsdebatten under början av 1980-talet. Till slut kunde vi från Centerpartiet få rätt när de s.k. undantagandepensionärerna fick sitt pensionstillskott. I den debatten framgick hur krångligt och invecklat och kanske ibland inkonsekvent pensionssystemet var konstruerat. Kvinnorna har till synes varit gynnade i ATP systemet enligt många av kritikerna till det reformerade pensionssystem som nu föreligger. Den s.k. 30/15-års-regeln ger viss rättvisa för den kvinna som först i mogen ålder kommer ut i arbetslivet. Tyvärr var detta tillräckligt för en så tilltagen ATP-pension att den verkligen räckte till. Många trodde att ATP-poängen skulle ge den trygghet som man behövde på ålderns höst. Så har dock inte varit fallet. Jag har mött många äldre kvinnor som varit djupt besvikna på den pension de erhållit. Det känns därför främmande att några företrädare för politiska kvinnoförbund så tveklöst slår vakt om ett system som så gravt missgynnat så många kvinnor med låga inkomster. Tvärtom har kvinnor med höga inkomster gynnats av nuvarande pensionssystem. Visst unnar vi dessa deras förmåner, men vi från Centern vill hellre fördela krympande förmåner till dem som bäst behöver dem. Dessa kvinnor med låg pensionsrätt har även låga avtalspensioner. Centerkvinnorna har insett detta och hälsar med tillfredsställelse att grundtrygghetstanken nu finns med i det reformerade pensionssystemet. Den effekt de särskilda skattereglerna gav i och med att tilläggspensioneringen utbetalades har också chockat många låginkomsttagare som pensionärer. Plötsligt fick de också betala avgifter på tjänster som den med bara folkpension och pensionstillskott inte behövde betala. I stort var tilläggspensioneringen till ondo för denna grupp av kvinnor med deltidstjänster och kort tid i arbetslivet. Dessa lever tyvärr ibland på gränsen till existensminimum. Deras situation kommer att förbättras när garantipensionen genomförs. Centern insåg detta och ville i ett nytt pensionssystem slippa denna effekt för just gruppen kvinnor med deltidstjänster och där vård av barn och anhöriga begränsat förvärvsarbetstiden. Vårdåren kunde räknas som del av pensionsåldern, de 30 åren, tack vare Centerns agerande i den tidigare ickesocialistiska regeringen i början av 80 talet. Tyvärr har det inte varit möjligt att tillgodoräkna sig dessa vårdår retroaktivt. Centern har under många år motionerat för att öppna denna möjlighet. De särskilda skatteregler som i dag omfattar pensionerna skapar marginaleffekter. Detta har varit särskilt märkbart på ränteinkomster som en pensionär erhåller. Även detta drabbade många gånger kvinnor svårt. De hade ofta fått sälja det gemensamma huset när maken gått bort och orken inte funnits att sköta huset. Då innebar skattereglerna en mycket hög beskattning på dessa ränteinkomster. Dessa förhållanden har även Centerpartiet, främst genom Martin Olsson på sin tid, framfört, och vi lyckades så småningom delvis lösa problemen. Herr talman! Diskussionen rörande uthålligheten i dagens pensionssystem böljar fram och tillbaka. I början av 80-talet framfördes oron att AP-fonderna snart skulle vara tömda. Samma budskap förs fram i dag, vilket givetvis är helt befogat i dag när tillväxten är så låg och antalet pensionärer ökar. Pensionsarbetsgruppen anser att det finns en uthållighet i AP-fonderna som räcker under övergångstiden och infasningen av det kommande pensionssystemet. Naturligtsvis ser vi gärna att tillväxten ökar för att ge stabilitet. Nu är vi på god väg mot detta med de åtgärder som den nuvarande regeringen har genomfört. Pensionen kommer att följa kostnadsutvecklingen på ett mera nära sätt i framtiden. Blir tillväxten god ökar pensionen, om inte så minskar den. Centern hade alla dessa förhållanden klara för sig när vår grupp tog sig an uppgiften att presentera ett rättvist förslag med en grundtrygghet i pensionerna. Sammanförande av de olka inslagen i pensionssystemet skulle förbilliga och förenkla. Det är klart att det förslag vi i dag skall ta ställning till inte på alla punkter sammanfaller med Centerns grundtrygghetsförslag inom pensionssystemet, men i stort överensstämmer det. Vi får nu en garantipension lika för alla. Vi slopar pensionstillskott och särskilda skatteregler. Vi får möjlighet att dela pensionsinkomsten mellan makar som ett skydd för den part som har lägre inkomst, men kanske ger mera av sin arbetstid i det gemensamma hemmet. Vi får möjlighet att räkna inkomst för vårdarbete med barnen. Vårdåren kan nu plötsligt räknas även retroaktivt. Låginkomsttagare kommer inte att invaggas i en tro att den framtida pensionen bli så hög att de kan leva mycket gott på den. Genom att få besked varje år kan man på ett bättre sätt följa pensionens utveckling. Studietiden kan tillerkännas inkomster som ger pensionsrätt, vilket vi har drivit från Centerns sida. Även detta kommer att utredas ytterligare. Genom premiereservsystemet kan man själv styra över delar av avgifterna. Fortfarande finns det kommunala bostadstillägget utanför pensionssystemet. Vi hade från Centerns sida velat ha det med i pensionen. Tyvärr visade det sig inte möjligt. I stället får vi ett bostadstillägg till pensionärer fr.o.m. nästa år. Det är statligt och med viss möjlighet för enskilda kommuner att under några år ge högre tillägg. Förslaget till ett reformerat pensionssystem är en kompromiss där de stora partierna som medverkat är överens. I arbetsgruppen och utredningen är man ense om tagen. Detta är viktigt. Ett så omfattande förändringsarbete måste hålla över många år. Vi kan inte utsätta oss för snabba förändringar oavsett riksdagsmajoritet. Det är därför med stor glädje jag kan notera att vi från utskottets sida varit ense om den framtida pensionsåldern. Den skall vara 65 år och därutöver flexibel. Genom att delpensionen trappas ut ur systemet behövs möjligheter att även kunna pensioneras före 65 års ålder utan att av ekonomiska skäl tvingas avstå. Tyvärr visar det sig att garantipensionen inte i alla fall uppnås, och då är förtida uttag ej möjligt. Detta måste naturligtvis lösas, och utskottet hänskjuter även den frågan till vidare behandling. Herr talman! Jag vill med detta uttrycka Centerpartiets glädje över att vi nu kan fatta beslut i frågan om ett reformerat pensionssystem. Mycket återstår att utreda, och lagen skall utvecklas och förhoppningsvis kunna antas så att förslaget kan träda i kraft den 1 januari 1996. Jag vill också med några ord beröra betänkande Vi har i utskottet sammanjämkat våra uppfattningar till ett enhetligt förslag. Det tror jag är ett lyckligt beslut. Med avseende på det nya pensionssystemet kommer delpensionens avtrappning också kunna att accepteras av en bred allmänhet när vi nu får en flexibel pensionsålder.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

Herr talman! Visst känns det litet historiskt att vi nu är på väg att besluta om ett till stora delar nytt långsiktigt ålderspensionssystem, detta främst för att ett allmänt pensionssystem är en mycket viktig komponent i en välfärdsstat sådan som vår. Närmare var fjärde person har helt eller delvis sin försörjning från pensionssystemet. Bakom förslaget finns en för en fråga som denna unik bred politisk enighet, där närmare 90 % av riksdagens ledamöter står bakom förslaget. Det sistnämnda är ett av skälen till att våga hoppas att systemet skall kunna vara stabilt för lång tid framöver. Vi har i Pensionsarbetsgruppen arbetat med tidsperspektivet 30--60 år. Detta är av stor vikt för vårt lands ekonomiska framtid och för de enskilda människornas möjlighet att beträffande pensionen på lång sikt kunna förutse, välja och planera sin framtid. En annan faktor som stärker hoppet om att systemet är autonomt för lång tid är remissyttrandena från tunga remissinstanser. Visst finns det i de allra flesta krav på en annan utformning i enskilda frågor. Inte sällan är det emellertid så att ett antal yttranden vill ha ändring åt ett håll, och en annan grupp yttranden åt rakt motsatt håll. I det väsentliga, i grundprinciperna har det emellertid varit en snarast överraskande god uppslutning. Pensionsförslaget är ju i hög grad konstruerat för att vara långsiktigt stabilt. Nämnas skall kopplingen mellan livsinkomsten och pensionen, följsamhetsindexeringen till samhällsekonomin samt följsamhet till demografiska förändringar, t.ex. förändringar i medellivslängd. Men detta att skapa förutsättningar för ett på lång sikt robust och stabilt pensionssystem kräver vissa offer. Man måste exempelvis undvika att göra undantag från regeln att livsinkomsten skall ge pensionsunderlaget. Vi har gjort undantag endast i några för stora befolkningsgrupper viktiga situationer under livsloppet, främst garantipensionen som grundtrygghet, samt pensionsrätt för barnår, värnplikt och i viss mån studier. Det betyder att ett antal mindre grupper med speciella förhållanden inte har kunnat beaktas med särregler. På sikt torde ofta andra sociala trygghetssystem, lönenivåer etc. anpassas till pensionssystemet i den mån förhållandet upplevs som uppenbart orättvist. Men det kan bli bekymmer framför allt under en övergångstid. Varför går det inte att göra undantag för ett antal mindre särgrupper i ett allmänt pensionssystem med krav på långsiktigt stabilitet? Bl.a. därför att olika gruppers förhållanden ofta förändras med tiden, och värderingarna om rättvisa och orättvisa i olika gruppers situation skiftar. Med andra ord måste särlösningar ofta korrigeras med åren genom ingrepp av politikerna. Då är man snart ute på djupt vatten. Ett ingrepp ger vanligen sekundära effekter som ofta är svåra eller omöjliga att förutse. Dessa kräver i sin tur fler justeringar, ofta i andra regler. Till sist kan man t.ex. hamna i felaktiga fördelningseffekter. Men det är givetvis viktigt att särgrupper får rimliga pensionslösningar. Det finns ju numera en uppsjö av olika privata försäkringar som kan skräddarsys för att komplettera det allmänna pensionssystemet. Det är angeläget att avtalsförsäkringarna anpassas till det nya pensionssystemet så att de i huvuddragen blir kongruenta, drar åt samma håll och ger en god trygghet som upplevs som rättvis. Enligt uppgift är arbetet med detta redan på gång. En alldeles speciell särgrupp i det här sammanhanget är de som arbetar för solidaritetsoch biståndsorganisationerna. Dessa har en samarbets och intresseförening som förkortas BIFO. Dessa människor har ofta mycket låga löner för det, ur mänsklig synpunkt, synnerligen viktiga arbete de utför i u-länderna. De får numera inte vara folkbokförda i Sverige under utlandsarbetet, vilket minskar deras möjlighet att få full garantipension. Förutom att huvudmännen borde ordna försäkringsskydd, t.ex. enligt någon skräddarsydd avtalsförsäkringsmodell, kan det kanske vara möjligt att ta upp deras situation i det fortsatta genomförandearbetet med det reformerade pensionssystemet. Man skulle kunna överväga om de nuvarande begreppen försäkringslön respektive ATP-förbindelse kan överföras i någon form till det nya pensionssystemet. Herr talman! Vi i kds tror på förslaget till reformerat pensionssystem. Vi är i allt väsentligt nöjda med förslaget. Det är ju en kompromiss mellan de fem partier som står bakom. Alla fem har fått ge och ta. Det är inte minst viktigt för oss kristdemokrater att det nya pensionssystemet uppvärderar hemarbetet och stärker kvinnornas trygghet. Här vill jag nämna barnaåren, som även fadern har tillträde till, och frivillig pensionsdelning mellan makar. Vidare finns det ett förslag om att privata pensionsförsäkringar i regel bör ingå i bodelningen efter äktenskapsskillnad, som skedde före 1988. tjänstepension från avtalspensionering, skall jämkningsvis i skäliga fall kunna beaktas vid en bodelning efter en skiljsmässa. En särskild utredningsman skall föreslå förändringar i äktenskapsbalken. Som företrädare för ett av de partier som arbetat för de nämnda familjepolitiska pensionsinslagen känns det även för mig mycket tillfredsställande att vid ett annat tillfälle kunna berätta för fru talman Ingegerd Troedsson att talmannens förslag från början av 60-talet -- då givetvis i egenskap av partipolitiker -- om ATP-poäng för vård av egna barn samt giftorätt i ATP-poäng nu efter voteringen äntligen är i hamn. Det sker dock i en lätt förändrad skepnad för att passa det nya pensionssystemet. Även i vårt parti har dessa frågor i många år stått på kravlistan. Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman har gått ut med vallöften som bl.a. innebär ett återställande av flera socialförsäkringar till vad de en gång var när de var som generösast, om jag har förstått tidningarna rätt. Ett annat pensionssystem än det här föreslagna är ett krav för att göra upp med Socialdemokraterna om det skulle bli en vänsterseger i valet. Berith Eriksson har ju berättat en hel del om det. Nu tror inte jag att det blir en vänsterseger, men skulle det bli det och om Vänsterpartiets krav står fast lär det inte bli något samregerande. Det är min prognos. Jag upplever nämligen att de fem partier som står bakom pensionsuppgörelsen, således även Socialdemokraterna, är fast beslutna att genomföra den i den form som propositionen och betänkandet beskriver. Därför tror jag också att det kommer att lyckas att enas kring de delvis ännu öppna frågorna, varav flera är viktiga, som den planerade genomförandegruppen och experter skall slutbehandla. Herr talman! Det är viktigt att så kan ske i enighet för att på sikt positivt bidra till vårt lands ekonomiska framtid liksom för människornas trygghet och tillit för kommande tid.

Herr talman! I våra motioner och i vår valplattform säger vi att vi vill återställa nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen, föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen för långtidssjukskrivna från 70 % till 80 %. Det har att göra med att vi förordar arbetslinjen. Vi anser att det är de delar av socialförsäkringen som befrämjar arbetslinjen som vi måste prioritera. Pontus Wiklund räknar upp grunderna i det nya pensionssystemet som alla är överens om. Vi är också överens om vi skall ha en följsamhet till samhällsekonomin. Det är fullt möjligt att göra även vårt förslag följsamhetsindexerat. Det som skiljer oss är livsinkomstprincipen ställd mot ett system där man räknar på 30 år av arbetslivet. Vi är också överens om att vi skall ha garantipensionen. Vi anser dock att den bör höjas något för att inte alltför stora grupper skall vara tvungna att kompensera med socialbidrag. Det som då skiljer livsinkomstprincipen från vårt förslag är alla de särlösningar som samtliga som varit uppe i talarstolen i dag har uttalat bekymmer över. De måste lösas. Pontus Wiklund säger nu att vi får ta det goda med det onda och inse att vi får en massa grupper i samhället som vi inte kan kompensera. Med vårt förslag skulle vi inte ha det bekymret.
Herr talman! Jag tog upp detta med valutspelet för att illustrera att det kanske inte finns en riktigt aktuell politisk realism i förslagen. Det inslaget finns även i er syn på hur pensionssystemet bör vara konstruerat. I dag kan vi sannolikt inte klara det ekonomiskt, även vi alla skulle vilja vara mer generösa. Principerna i ert förslag, detta att ni överger livsinkomstprincipen, är en mycket viktig fråga i det hela. De flesta bitarna i ett pensionssystem är mer eller mindre sammanvävda med varandra. Överger man livsinkomstprincipen och inför en trettioårsprincip för intjänandet kommer mycket av det övriga att rubbas. Det upplevde vi ju också i diskussionerna i Pensionsarbetsgruppen. Vänsterpartiet hade en egen linje som medförde att det ofta måste föras två parallella diskussioner. Det finns säkert många sätt att konstruera ett allmänt offentligt pensionssystem. Jag kan inte på något sätt säga att vårt system i alla stycken är bättre. Men det är dock ett mycket genomtänkt förslag. Vi har under många år bearbetat olika principer som har lett fram till det här förslaget. Jag tror på det. Att nu börja rubba en del av grundvalarna vore synnerligen olyckligt. Jag tror dessutom inte att det är realistiskt. Vi fem partier som står bakom det här förslaget kommer att stå fast vid dessa principer.
Herr talman! Det handlar naturligtvis om samhällsekonomi, men i den mån det har varit möjligt för oss att få hjälp med att räkna på vårt förslag har vi inte funnit att det skulle vara samhällsekonomiskt dyrare. Detta vill jag nog att Pontus Wiklund i så fall verifierar bättre. Vänsterpartiet hade inte samma linje i pensionsarbetsgruppen. Jag kan bara beklaga att så inte var fallet. Vi var inte färdiga när det gällde hur en modell kunde se ut för att fungera bäst i morgondagens samhälle. Man kan inte säga att detta är ett arbete som har kommit fram under ett mångårigt samarbete. Tvärtom har man haft alldeles för bråttom med att ta fram systemet. Det har inte getts möjlighet att få alla delar väl belysta.
Herr talman! Visst är det ett mångårigt arbete som ligger bakom förslaget. Det råder ingen tvekan om att Pensionsberedningens böcker och funderande, och inte minst remissyttrandena över Pensionsberedningens förslag, har spelat stor roll för vårt vägval. Det är alldeles riktigt att det blev bråttom, framför allt på slutet. Det är klart markerat i både propositionen och utskottets betänkande att det även finns frågor som delvis ännu inte är löst. Det är framför allt frågor av teknisk art men även några andra frågor. Vi skall arbeta vidare med dessa. Men jag är övertygad om, inte minst efter att ha hört litet historier bakom tidigare pensionsutredningar och pensionsförslag, att man någon gång måste komma till skott. Man måste driva fram ett förslag. Det är så många komponenter som ingår att man, när man har funnit en viss färdriktning som man tror på, skall göra det bästa av den och inte starta om från början igen med att ändra vissa grundprinciper.

Herr talman! ATP-reformen blev en viktig del av den svenska modellen. Det är ett trygghetssystem som har rönt stor uppskattning och beundran i omvärlden. ATP är också fortfarande ett välfungerande system som är en bra bas för framtidens pensioner. Reformen genomfördes i strid med de borgerliga partierna. Därför stod ett avskaffande av ATP systemet högt på den borgerliga regeringens dagordning hösten 1991. Ett systemskifte på pensionsområdet förutskickades redan i regeringsdeklarationen och förutsattes vara klart efter mindre än ett halvår för att beslut skulle kunna fattas redan våren 1992. Tidsplanen har sedan justerats efter hand. Beslutet skulle dock fattas under innevarande mandatperiod. Detta är orsaken till att ärendet nu skall behandlas i dag, en av de allra sista dagarna av detta riksmöte. Det är också orsaken till att denna fråga som är så viktig för svenska folket fick en oacceptabelt kort remisstid. Vi fick fem veckor på oss för att läsa in och kommentera ett 900-sidigt betänkande. Det har också inneburit en kort tid för behandling i regering och utskott samt en orimlig arbetssituation för medlemmarna i arbetsgruppen. Trots den korta tiden har det framkommit många viktiga synpunkter från remissinstanserna på det förslag som Pensionsarbetsgruppen har lagt fram. Många organisationer och enskilda har också lämnat synpunkter. Debatten om de framtida pensionerna tog extra fart när förslaget om egenavgifter på 9,25 % kom i sista minuten. Debatten kommer att fortsätta fram till dess att det avgörande beslutet om det reformerade pensionssystemet fattas. Ikraftträdandet har skjutits fram till den 1 januari 1996, ett år senare än vad Pensionsarbetsgruppen har föreslagit. Det beslut som skall fattas i dag omfattar riktlinjer för ett nytt ålderspensionssystem. Efter att Pensionsarbetsgruppens betänkande hade remissbehandlats föreslog regeringen avvikelser från arbetsgruppens förslag, och många grundläggande frågor skall beredas ytterligare. För denna beredning kommer regeringen att tillkalla en särskild genomförandegrupp. Exempelvis har den viktiga frågan om finansieringen inte lösts. Övergången från arbetsgivaravgifter till egenavgifter har ifrågasatts. Det främsta motivet för egenavgifter är att pensionskostnaderna skall bli synliga. Ett stort avsnitt i propositionen avsätts för denna pedagogik för löntagare. Regeringen har tagit intryck av påpekandena att avgiftsväxlingen kan medföra komplikationer. Därför föreslås att frågan bereds vidare i samråd med arbetsmarknadens parter. Arbetsgruppens förslag till växling från arbetsgivaravgift till egenavgift skall diskuteras, och formerna för avgiftsuttaget skall vägas mot det samlade finansieringsbehovet för sjuk och arbetsskadeförsäkringen, förtidspensionssystemet och ålderspensionssystemet. En annan viktig fråga som man föreslår skall utredas vidare är hur mycket AP-fonderna kan tillåtas minska utan risk för att samhällsekonomin påverkas. Regeringen föreslår en nettoöverföring från pensionssystemet till statsbudgeten. Storleken på denna överföring bör enligt propositionen avpassas så att en betryggande fondstyrka uppnås inom fördelningssystemet. En regel förutsätts därvid vara att fondstyrkan aldrig skall tillåtas understiga 0,5 %, dvs. ett halvt års utbetalning. Detta skall jämföras med fondstyrkan 1993 som var Varningar har framförts av bl.a. fonden blir för stor. Den exakta växlingen av avgifter och betalningsansvar mellan ålderspensionssystem, statsbudget och andra socialförsäkringssystem skall därför bli föremål för fortsatt beredning. Hur pensionerna skall anpassas till samhällsutvecklingen skall också utredas vidare. Detta är den mest nödvändiga förändringen, men förändringen hade varit möjlig också inom det rådande pensionssystemet. Vilken norm som skall väljas för indexeringen och för tidpunkten för ikraftträdandet får avgöras under den fortsatta beredningen liksom indexeringen av förtidspensioner och efterlevandeskydd. Jag tycker att det är mycket positivt att alla de viktiga besluten skjuts på framtiden och att man därmed, i enlighet med regeringen, får tid att diskutera de alternativa förslag som har inkommit från remissinstanserna. I den motion som jag har undertecknat har vi tagit upp en del frågor som hänger samman med de nya intjänandereglerna och de marginaleffekter som den nya grundpensionen medför. Den nya pensionen skall vara avgiftsbaserad i stället för förmånsbaserad. Med dagens pensionssystem garanteras den försäkrade vid full pension ett utfall motsvarande ca 67 % av lönen före pensioneringen plus avtalspension som motsvarar ca 10 %. Full pension erhålls i dag efter I propositionen anges att det reformerade pensionssystemet skall ge en pension som utgör samma andel av inkomsterna under förvärvsperioden som dagens system ger. Detta går inte att jämföra med pensionsnivån med nuvarande pensionssystem. Därför är det välgörande att socialförsäkringsutskottet konstaterar att man måste räkna med att pensionsbeloppen i det nya systemet genomsnittligt kommer att ligga på en lägre nivå. Om man vill ändra på ett pensionssystem med anledning av att pensionärerna får för stor del av konsumtionsutrymmet, i förhållande till de förvärvsarbetande, är det väl helt naturligt att pensionerna blir lägre. Skall man få samma pension som med dagens system, får man räkna med att arbeta längre -- minst 10 år. Detta kommer att drabba kvinnorna hårdast. De får lägre pensioner med det nya systemet. Detta framgår inte av arbetsgruppens förslag, såvida man inte läser Ann-Charlotte Med de nuvarande intjänandereglerna skulle kvinnorna ha kunnat få samma pension som männen. Över huvud taget har budskapet under hela pensionsdebatten varit att alla får högre pensioner med det nya förslaget, särskilt om man kan arbeta tills man blir 71 år och då har arbetat i Vi har krävt en analys av pensionsförslaget ur jämställdhetssynpunkt. Socialförsäkringsutskottet anser inte att detta behov är påkallat. Man anser att det är viktigt att det nya pensionssystemet inte missgynnar kvinnor, men samtidigt anser man att regeringens förslag innebär en rimlig avvägning i detta hänseende. Menar man att graden av missgynnande är acceptabel? En brasklapp har lagts in i slutet: ''Det är emellertid viktigt att man följer utvecklingen från jämställdhetssynpunkt under införandefasen.'' Detta är i och för sig positivt. Vi fattade beslut om en jämställdhetsanalys av alla viktiga beslut för ett par veckor sedan i denna kammare. Kvinnornas intresse för pensionsfrågan är väckt. De kommer att hålla ögonen på den fortsatta utvecklingen, och jag är en av dem. Vi har också tittat på hur marginaleffekterna kommer att slå med det nya garantipensionssystemet. Det visar sig att allt fler i vanliga inkomstlägen får mindre ut av de pengar som satsats i pensionssystemet. I det nya systemet får de som har en så liten lön, att de till huvuddelen är beroende av någon annan för sin försörjning, en något högre pension än i dag. De som tjänar över taket 7,5 basbelopp, i dag 264 000 kronor, om året får ett bättre konsumtionsutrymme, eftersom pensionsavgifter inte skall betalas på mer än halva inkomsten över taket. Hela minskningen av pensionsutrymmet kommer att bäras av låg och medelinkomsttagare, de flesta kvinnorna och en stor del av männen. Vi tycker naturligtvis att det är bra att man kommer att se över effekterna på avtalspensionerna, men eftersom ingen avtrappning kan göras gentemot kapitalinkomster och därmed privata pensionsförsäkringar kommer en stor orättvisa att ske mellan dem som ges möjlighet att trygga sin ålderdom genom gemensamma sparformer och dem som har inkomster av räntor och annan kapitalavkastning. Det är synd att utskottet trots att det ser en utredning av den klassbundna ohälsan som viktig, inte ser sambandet mellan denna och det nya pensionssystemet. Vi gläder oss åt att utskottet har funnit det angeläget att utreda utformningen av den spärregel som motiveras av att en pensionär inte skall behöva leva på en nivå under garantinivån och föreslår att riksdagen ger regeringen detta till känna. De föreslagna spärreglerna omöjliggör för många låginkomsttagare att utnyttja möjligheterna att ta pension före 65 års ålder, bl.a. tre fjärdedelar av alla LO:s kvinnor. Om man inte löser detta, faller hela idén med flexibel pensionsålder. Vi kommer att följa upp de givna löftena att ingen pensionär skall behöva få en sänkt disponibel inkomst när de nuvarande folkpensionsförmånerna ersätts med garantipension. Vi noterar att inget svar i dag kan ges till de pensionärer som får sin pension genom det nuvarande pensionssystemet vid genomförande av följsamhetsindexering också av deras pensionsutbetalningar, eftersom frågan om indexeringen skall avgöras under den fortsatta beredningen. Till slut vill jag påpeka några viktiga frågor som måste belysas bättre före beslut. Hur stor ökning av administrationskostnaderna till följd av det nya systemets ökade byråkrati kan systemet bära? I dag kostar administrationen under 1 %, ca 1 miljard. En ökning mellan 10 och 25 % kan förväntas. Är det lämpligt? En annan viktig del är kostnaden för pension för vård av barn. Förutom att förslaget kritiserats som negativt ur jämställdhetssynpunkt strider det mot intentionerna i direktiven att det nya pensionssystemet skall bidra till ett ökat arbetsutbud. Förslaget gynnar ett familjemönster där kvinnan kan stanna hemma utan inkomst under barnens första fyra år. Det är ett retroaktivt vårdnadsbidrag, som kommer att bli mycket kostsamt för statskassan både i form av pensionsutgifter och uteblivna skatteinkomster och utebliven produktion. Detta måste vägas mot de förslag som kommit från remissinstanser som och som inte har dessa konsekvenser. Jag ser med tillfredsställelse också att pensionsrätt för studier kommer att bli föremål för vidare utredning. Det som oroar är att nivån anses rimlig. Det skulle få negativa konsekvenser för jämställdheten och bidra till större snedrekrytering till högre utbildning. Vi förväntar oss i likhet med skatteutskottet att de regler som slutligen beslutas skall vara enkla, lättöverskådliga och lätthanterliga. Det beslut som tas i dag omfattar riktlinjer, vars förutsättningar kommer att prövas i det fortsatta utredningsarbetet. När detta är klart kommer förslaget att omsättas i lagtext, och det är först när denna föreligger som en reformering av pensionssystemet kan beslutas. Herr talman! Jag är naturligtvis mycket glad över den välvilliga behandling som vår motion i stort har fått, men främst är jag glad för att så stor hänsyn har tagits till de kritiska synpunkter på det ursprungliga förslaget som framkommit och som jag delat och delar. Ett fortsatt utredningsarbete kan leda till att Sverige även i framtiden kan ha ett bra pensionssystem. Med anledning härav anser jag att jag i detta läge kan ställa mig bakom socialförsäkringsutskottets betänkande SfU24.

Herr talman! Karin Wegestål tog i sitt anförande upp flera saker som är väl värda att diskutera. Därutöver hade hon ett antal synpunkter där det väl handlar om missförstånd eller vilja att hitta fel snarare än vilja till en seriös debatt. Som ett exempel kan jag nämna att Karin Wegestål jämför fondstyrkan i ett system där bara ATP ingår med ett system där hela folkpensionsdelen också ingår. Det blir förstås som att jämföra äpplen och päron. Det får man förvisso göra, men då måste man ju själv veta om att det är olika frukter man jämför och helst upplysa den som lyssnar om att det är den jämförelsen man gör. Också påståenden av typen att man skulle under pensionsarbetets gång ha utlovat att alla skulle få bättre pension är förstås inte sanna. Som var och en vet som har intresserat sig för frågan, och det har ju Karin Wegestål, är det ju så att inför man ett system som baserar sig på följsamhet till samhällsekonomin, kommer den samhällsekonomiska utvecklingen att i stor utsträckning avgöra om man får högre eller lägre pension. Allting annat givet är det naturligtvis så att med en hög tillväxt kommer pensionerna i framtiden att bli högre än vad de hade blivit om vi hade behållit ATP, och med en låg tillväxt kommer de att bli lägre. Sedan kom Karin Wegestål in på frågan om garantipensionen och marginaleffekterna i det sammanhanget. Jag tror att det är viktigt att inse komplikationerna på den punkten. Skall man ha någon form av garantipension, måste man bestämma sig för om den skall avtrappas omedelbart, som i det nuvarande systemet, alltså krona för krona upp till gränsen för folkpension och pensionstillskott, 100 % avtrappning för de människor det gäller, eller om man vill ha en långsammare avtrappning. Vill man ha en långsammare avtrappning, kommer andra människor att beröras av den. Detta är matematikens järnhårda lagar. Dem kommer varken Karin Wegestål eller jag ifrån. Många har i dagens debatt uttryckt tillfredsställelse över att arbetsgruppens och propositionens förslag innebär att många människor, framför allt kvinnor, som i dag inte får ut ett öre av inkomstberoende pension därför att den avräknas krona för krona för närvarande, i framtiden kan få ut något. Men man kan inte åstadkomma bägge delarna på en gång. Man kan inte på den här punkten, lika litet som på andra, komma förbi matematikens lagar.
Herr talman! Jag skulle bara vilja kommentera det här med äpplen och päron. Det är faktiskt ganska ofta man stöter på det när man jämför de båda systemen. Det sägs t.ex. att vi måste byta bort ATP systemet, för det klarar sig inte ekonomiskt, och att det nya systemet innebär en förstärkning. I själva verket är de bägge systemen inte jämförbara, just på grund av sådana faktorer som statsrådet tar upp här, att man har lyft ut en hel del saker ur det kommande systemet. Så det är som sagt ganska svårt att skilja på äpplen och päron i det här sammanhanget. Jag hoppas att det fortsatta utredandet skall leda till att det blir lättare att göra det i framtiden.

Herr talman! Jag anser inte att det skulle vara meningslöst att göra den jämförelsen. Jag menar att det är en stor brist i hela det här utredningsarbetet att man inte har sett på det system vi har och verkligen jämfört med hur man skulle kunna förändra det utan att vända upp och ner på alltihop och skapa det kaos som jag faktiskt anser gäller i dag och som jag hoppas skall kunna redas ut i det fortsatta arbetet.

Herr talman! Bland de föranmälda deltagarna i dagens pensionsdebatt, då vi skall fatta beslut om framtidens pensioner, är jag faktiskt den ende anmälde som helt skall leva efter de nya regler som det nya pensionssystemet innebär. Av de övriga tolv föranmälda skall fem helt leva i enlighet med det gamla ATP-systemets pensioner och övriga sju med pensioner som blandas mellan det nya och det gamla systemet. Inte ens ansvarige statsrådet Könberg själv kommer att leva efter det nya systemet utan efter den blandade formen. Han nickar instämmande. Noterbart tycker jag också är att inte en enda socialdemokrat som till fullo skall leva efter det nya systemet har anmält sig till dagens debatt. Det är märkligt, eftersom socialdemokraterna i alla sammanhang just nu hävdar att det är viktigare vem man är, vilken bakgrund man har, vilken ålder och vilket kön man har än vilka åsikter man står för. Då kanske det t.o.m. skall tolkas som ett ointresse från socialdemokraternas sida när det gäller det nya pensionssystemet, eller också kommer någon av de yngre springande om en stund. Jag väljer att peka på dessa åldersskillnader i debatten därför att pensionsfrågan i så hög utsträckning handlar just om generationseffekter. Dagens beslut påverkar alltså inte i särskilt hög utsträckning dem som bemannar denna kammare utan mycket mer sådana som är utanför denna kammare och t.o.m. de som inte i dag är födda. Det leder till ett par mycket viktiga principiella synpunkter på den typ av beslut som vi skall fatta i dag. När riksdagen fattar generationspåverkande beslut bör man ta särskild hänsyn, menar jag, till de eventuella generationseffekter som besluten kan ge upphov till. I januari i år skrev jag en motion om generationsräkenskaper som bl.a. just handlar om dagens pensionsbeslut. Tyvärr bifölls inte den motionen, men jag lovar att återkomma i ärendet. För att visa att diskussionen har betydelse kan man faktiskt titta på det pensionsbeslut som riksdagen fattade förra gången, på 50-talet. Det har nämnts vid flera tillfällen i dag. Riksdagen beslöt då att genomföra det socialdemokratiska förslaget till ATP-system. Vi kan i dag konstatera att det var ett mycket dåligt beslut. De insiktsfulla politiker som pekade på systemets skevheter -- jag tänker då på personer som Jarl Hjalmarson och Bertil Ohlin -- kan vi i dag konstatera hade rätt. De får med det beslut vi skall fatta i dag i viss mån upprättelse, eftersom flera av de justeringar som görs i systemet 35 år senare faktiskt tar hänsyn till de invändningar som de hade redan på 50-talet. ATP-systemet baserades ju på 50-talets demografiska förutsättningar. Det sprang litet grand ur den allmänna optimism som fanns på 50 talet. 50-talets tillväxttal lades till grund för systemet. Det gav oss ett instabilt pensionssystem som inte var flexibelt nog att klara av sämre tider, demografiska förändringar eller beslut om sänkt pensionsålder. På 50-talet gav det inte många poäng att framföra den typen av synpunkter. Redan då grundlades den beslutsprincip som jag menar är en av grundstenarna i den svenska välfärdsstaten och som har bidragit till att urholka vår svenska välfärd och givit oss den generationsskuld vi i dag har. För att kunna vädja till breda väljargrupper och gå dem till mötes när det gäller kraven på finare och större förmåner, men samtidigt slippa att höja skatterna för att finansiera reformen, är taktiken att skjuta betalningen på framtiden. Förmåner i dag -- betalningen till barnbarnen. Effekten synliggörs av en enorm statsskuld, men det finns också en farligare och mer osynlig del. Den största osynliga delen är skulduppbyggnaden i dagens ATP-system. Det fungerar som ett stafettlopp där man överlämnar betalningen för denna underfinansiering till kommande generationer. Den är farlig, därför att få känner till den. Folkflertalet har dessutom invaggats i tron på ett system som alltså inte kan leverera det som det säger sig kunna leverera. Riksdagen kan i dag fatta ett beslut som jag menar i nästan alla delar är en förbättring och en tillnyktring i förhållande till dagens ATP-system. Generationseffekterna dämpas betydligt eftersom livslönebegreppet läggs till grund för detta nya system och uppräkningen av pensionerna får en tillväxtkoppling och inte som i dag görs beroende av inflationen. Därför kommer jag att stödja detta förslag. Jag tycker t.o.m. att det skall riktas visst beröm till de avtalsslutande partierna för att de har kunnat samla sig till detta svåra beslut i bred enighet. Visst är det beklagligt att inte heller detta beslut har befriats från fördelningspolitiska ambitioner och utdelande av förmånsgåvor till olika grupper som inte själva står för finansieringen. Men det handlar som sagt om en tydlig tillnyktring. Märkligare har det varit att följa den debatt som har förevarit utanför denna kammare med anledning av förslaget. En lång rad intresseorganisationer har ställt sig upp och deklarerat att just deras grupp är förlorare i detta nya förslag. Jämförelser har gjorts med det gamla ATP-systemet i dagspress och i TV utan att man ens har nämnt att jämförelserna görs med ett sjukt, inte fullt ut finansierat system. Utifrån detta har förlorarna pekats ut. Vissa debattörer har t.o.m. lyckats höja rösten för fler olika grupper samtidigt. Vi har fått veta att kvinnor och studenter men också lågavlönade och högavlönade, de som jobbar med kroppen och de som har genomgått längre studier alla är förlorare. Alla har de haft företrädare som velat dela ut ytterligare ofinansierade pensionsrätter till dessa grupper, som de alltså inte själva behöver finansiera. Som test på krismedvetandet hos landets opinionsbildare har pensionsdebatten varit mycket nedslående. Låt mig till sist, som en av riksdagens fåtaliga sextiotalister, berätta hur jag tror att framtiden kommer att gestalta sig. Den typen av intressegruppsgynnande som många grupper ropat efter i denna debatt går mot sin snara död. Den unga politikergeneration som kommer att ta över efter den som i dag har makten kommer att tvingas diskutera borttagandet av reformer snarare än införandet av nya eller förbättrandet av de gamla. Det är nämligen effekten av att det blir vi som får rensa upp bland de gamla generationspåverkande beslut som den socialdemokratiska välfärdsstaten har lett till. I dag tas ett första steg i tillnyktrande riktning. Jag hoppas att det skall följas av många fler. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det här är egentligen inte ett genmäle utan en kommentar. Jag måste tacka Fredrik Reinfeldt för att han tog upp en av dagens dumheter, dvs. att ett beslut är bra om det är fattat av personer med rätt ålder, kön, hudfärg osv. När man sitter i en sådan här kommitté måste man ändå tänka på samhällsintresset. Man har ju ansvar för kommande generationer. Jag vill inte träffa mina barn -- jag har inte tänkt ge dem så mycket arvsvinster i framtiden -- när jag är 90 år och de säger: Hur kunde du vara med om detta pensionsbeslut?. Det är så man tänker. Jag hoppas att det blir ett bra beslut och att det är precis som Fredrik Reinfeldt säger, dvs. att det är tillnyktring på gång.

Herr talman! Det finns faktiskt socialdemokrater här, men jag förstår att den demokrati som säger att en myndig person i Sverige har en röst och kan väljas till kammaren inte längre råder. Det är tydligen på det sättet att de unga som vi så gärna vill ha in i parlamentet för att få en spridning av erfarenheter inte accepterar att vi som inte tillhör de unga blandar oss i debatten. Jag tycker att det blir väldigt spännande att höra om det är det svenska folket vill ha. Att det finns grupper ute i samhället som har en annan uppfattning än Fredrik Reinfeldt har är jag faktiskt tacksam för. Jag skulle vilja vända mig mot att Fredrik Reinfeldt drar alla unga människor över en kam och tror att de har samma uppfattning som han. Det vet jag att de inte har, och det är jag tacksam för.

Om den logiken skall följas hela vägen ut är det väl alldeles självklart att det är märkligt att det är äldre socialdemokrater, som till stora delar skall leva med de gamla ATP-reglerna, som i dag är här och följer denna diskussion. Jag tycker att det bara förstärks av Karin Wegeståls inlägg. Jag har inte påstått att jag på något sätt är någon sorts företrädare för landets unga -- verkligen inte. Jag hoppas att vi kommer att leva i en tid där vi kommer att vara oense även när vi har vuxit upp och blivit litet äldre. Det jag säger är att jag tror att de generationseffekter som många av välfärdsstatens beslut har lett till kanske kommer att tvinga oss att dra tillbaka reformer, att dra ned förmåner just därför att vi också har att ta ansvar för betalningen för underfinansierade beslut som har fattats i historien. Det finns nästan inget bättre exempel än det stafettlopp som ATP-systemet utgör, där förmånerna tas ut i dag och betalningen har skjutits på framtida generationer. Det är bl.a. därför vi gör om ATP-systemet. Jag välkomnar den tillnyktringen. Men den behövs på en lång rad olika andra områden för att vårt välfärdssamhälle skall överleva.